Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Uppsala International Summer Session får anslag från regeringen. Låt mig först konstatera att statligt stöd i olika former redan lämnas till Uppsala International Summer Session från såväl universitetet i Uppsala som skolöverstyrelsen. Låt mig vidare konstatera att särskilda medel utgår för högskolans internationalisering. Det ankommer på universitet och högskolor att bedöma behovet av medel för internationell utbildning. Bedömningar av behovet av eventuellt riktat stöd måste göras i det ordinarie budgetarbetet. Universitetet i Uppsala har i sin anslagsframställning inte framfört behov av ytterligare medel för Uppsala International Summer Session. Jag vill understryka vad jag tidigare i annat sammanhang framfört om det värde jag tillmäter verksamheten vid Uppsala International Summer Session, men jag anser att behov av eventuella ytterligare medel måste prövas inom ramen för de medel som står till förfogande för internationaliseringsändamål inom högskolan.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på interpellationen. Mot bakgrund av den uppskattning statsrådet i annat sammanhang uttalat för Uppsala International Summer Session hade jag hoppats på ett något positivare svar. Om regeringen inte är beredd att medverka till en lösning av de ekonomiska problem som verksamheten dras med, innebär det att det är mycket möjligt, kanske sannolikt, att de här sommarkurserna måste läggas ned. Låt mig säga några ord om bakgrunden. Det är bra för Sverige om andra än svenskar lär sig svenska. Det är mycket få utlänningar som inte själva bor i Sverige men som finner anledning att lära sig vårt språk. Det anses inte bara vara ett mycket litet språk i världen, utan också ganska svårt att lära sig. Men några få människor från andra länder vill trots allt lära sig svenska. s Möjligheterna för dem är inte särskilt många. Det är ganska ovanligt att kurser i svenska erbjuds i andra länder. Ett bra alternativ är då att läsa svenska på en sommarkurs i Sverige. Nästan alla länder anordnar för övrigt kurser av den typen. Det största och äldsta akademiska sommarprogrammet i Sverige är Uppsala International Summer Session. Verksamheten startade 1963 på initiativ av California State University. Den drivs med visst stöd av Uppsala universitet, och universitetets rektor är inspektor för verksamheten. Uppsala International Summer Session drivs som en stiftelse. Stiftelsen får indirekt stöd från skolöverstyrelsen därför att verksamheten hittills dels har bedrivits i samarbete med ett studieförbund, dels under några veckor är förlagd till en folkhögskola. Men det är förändringar i reglerna för den här typen av stöd som nu enligt uppgift förorsakat stiftelsen akuta ekonomiska problem. Utbildningsministern påpekar i sitt svar att Uppsala universitet i sin petita inte äskat ytterligare medel till den här verksamheten. Jag tycker inte att det är särskilt svårt att förstå. Vi vet ju alla att universiteten för närvarande har stora problem med sin ekonomi. Anslagen gröps ur, och de har sparbeting som de måste uppnå. I den situationen är det mycket begärt att de skulle äska ytterligare medel till en halvprivat stiftelse som ligger utanför det egentliga universitetet. Statsrådet definierar denna verksamhet som något som skall finansieras ur anslaget för högskolans internationalisering. Jag är inte säker på att detta ändamål ligger särskilt nära dem som det anslaget ursprungligen var tänkt för. Det här handlar om det som brukar kallas svenska som främmande språk och som delvis har ansetts vara ett ansvar för Svenska institutet. Det som varit avgörande för att jag har intresserat mig för denna fråga är att Uppsala International Summer Session bedriver en mycket bra och uppskattad verksamhet. Till allra största delen finansieras den genom deltagarnas egna avgifter. Att man har uppnått dessa goda resultat beror till mycket stor del på att föreståndaren är en eldsjäl som satsat oerhört mycket arbete och entusiasm på uppgiften. I bland händer det att verksamheter av det här slaget hamnar mellan stolarna i vårt bidragssystem. Då är ofta den enda lösningen att regeringen går in och ger ett bidrag i avvaktan på en mer permanent lösning. Jag tycker att vi skall vara rädda om den här typen av frivilliga och ideella initiativ i vårt samhälle. Jag tror för min del att om staten skulle ta över de här kurserna, förutom dem som redan bedrivs i Svenska institutets regi, så skulle kurserna med stor sannolikhet kosta statsverket mera. Läget nu är alltså att Uppsala International Summer Session befinner sig i en akut ekonomisk kris, som hotar hela verksamheten. Därför måste jag till sist fråga statsrådet Bodström: Finns det ingenting regeringen kan göra för att rädda Uppsala International Summer Session?

Herr talman! Jag anser det självfallet viktigt att utländska medborgare kan besöka Sverige och här studera svenska. Det är också angeläget att de som skall delta i annan akademisk utbildning i Sverige har möjlighet att genomgå kortare kurser i svenska språket. Jag föreställer mig att detta också är det huvudsakliga syftet med Uppsala International Summer Session och att detta är skälet till att Uppsala universitet och Upsala University International Summer Session har ingått ett avtal om samarbete. Det samarbete som är avtalsreglerat innebär att Uppsala universitet ställer vissa lokaler till förfogande och på sätt och vis även medverkar i marknadsföringen när det gäller att sprida kännedom om den här sommarundervisningen. Universitetet åtar sig också att utöva en viss insyn över verksamheten. Det belopp det här är fråga om är knappast större än att det bör vara möjligt för Uppsala universitet, om man anser att det är en angelägen uppgift, att med egna medel medverka med ytterligare bidrag till Uppsala International Summer Session.

Herr talman! Jag kan då bara hoppas att man inom Uppsala universitetsförvaltning läser detta inlägg av utbildningsministern i protokollet och tar det som ett gott råd från högsta ort. Jag måste för min del ändå säga att jag har förståelse för att Uppsala universitet hittills intagit den attityden att man följer sitt avtal och gör vissa insatser i enlighet med det men inte ansett att man vill ersätta insatser som tidigare kommit från en annan statlig myndighet, nämligen skolöverstyrelsen. Eftersom jag framför allt är angelägen om den här verksamheten hoppas jag att Uppsala universitet — om det nu inte finns någon annan lösning — känner sitt ansvar. Men jag vidhåller att i det akuta läge som uppstått vore den rimligaste lösningen att regeringen gav ett anslag.

Herr talman! Får jag först uttrycka min uppskattning över att talmannen har medgivit den här debatten. Jag tror det är bra för Sveriges riksdag om vi på detta sätt kan ha debatter i aktuella ämnen. Det kommer att öka intresset för vårt arbete. För ungefär två år sedan lade vi fram rapporten Den nya fattigdomen. Vi visade i den att det mitt i den svenska välfärden fanns allt fler som inte kunde leva på sin lön. Det vore synd att säga att rapporten vållade något ramaskri, men en viss debatt blev det. Konsumentverket skickades ut för att bevisa att nyfattigdomen var en myt. Men regeringen föredrog att vara tyst. Hela valrörelsen sökte vi debatt kring de växande socialhjälpsköerna och det ökade beroendet av bidrag. Uttrycket ”Man skall kunna leva på sin lön” blev en huvudrubrik för vår politik. Men regeringen fortsatte då att vifta bort frågorna. Statsministern sade när han blev pressad vid utfrågningar att det var ett problem som huvudsakligen gällde ungkarlar och sprit. I två år har nyfattigdomen varit uppenbar, men regeringen talar ännu om behovet av ”djuplodande analyser”. Jag håller med finansministern om att man självfallet kan diskutera socialbidragsnormen och dess definitioner. Men man kan aldrig förneka det fundamentala faktum att någonting grundläggande har gått fel när så många familjer inte kan försörja sig utan bidrag — och detta i ett av världens rikaste länder! Låt mig ge ett par exempel: — Fyra av tio barnfamiljer ligger under eller strax ovanför normen. Flerbarnsfamiljerna har det allra svårast. - Nästan 200 000 ensamstående kan inte leva på sin lön. — Nyfattigdomen berör totalt 1,4 miljoner hushåll. Det är mer än vart tredje hushåll i Sverige! Socialchefen i Botkyrka sade att det inte kan vara rimligt att en normal barnfamilj skall tvingas leva på socialhjälp. Jag håller med honom. Med vår ideologi är det ett egenvärde att kunna leva på sin lön. Människor som kan försörja sig själva och spara en slant står bättre rustade att möta problem och ge sina barn en trygg uppväxt. De har också lättare att ta ansvar för andra människor som råkar illa ut. Vårt första och viktigaste sociala skyddsnät är starka familjer. Ingen socialtjänst — hur bra och nödvändig den än är — kan ersätta detta. Därmed, herr talman, handlar den nya fattigdomen också om värden som är oändligt mycket viktigare än de som kan mätas i pengar. En del av nyfattigdomen beror på arbetslöshet och sociala problem. Många års hög inflation och sjunkande reallöner gör sitt till, men skatten är den största utgiften för alla — och den första. Alla vi som betalar A-skatt får inte disponera ett öre av vår lön förrän skatten är dragen. Även låginkomsttagaren betalar mer än hälften av sin arbetsersättning i skatt. Vi under skatter digna ner. Känns uttrycket igen? Och denna regering har sannerligen höjt skatterna.

Sverige har nästan världens högsta lönekostnader, men lönerna efter skatt är bland de fem lägsta bland industriländerna. Vad betyder detta? Jo, när arbetsgivarna säger: Vi har inte råd att betala mer i lön, eftersom vi då inte kan konkurrera, har de rätt. När löntagarna säger: Vi måste få mer för att få höjd reallön, då har även de rätt. Boven är det stora skatteuttaget som ligger däremellan. I princip utgör hälften av en varas eller en tjänsts kostnad skatt. Att diskutera nyfattigdomen utan att låtsas om skatten är ungefär som att undra varför någon har blivit berusad och inte begripa att han druckit sprit. Sedan 1975 har Sveriges samlade tillgångar ökat med 132 miljarder kronor. Av detta har stat och kommun tagit 164 miljarder kronor. Pengarna har inte försvunnit i aktieutdelningar eller omfördelats till industrimagnater och börsspekulanter. Nej, de har med råge försvunnit i statens och kommunernas budgetar. Självfallet har en del kommit tillbaka i bidrag, men bara en del, och dessa pengar har fördelats skevt. Vill vi bekämpa den nya fattigdomen, då är det viktigaste att satsa på ekonomisk tillväxt. Tiden medger inte att jag går igenom hela batteriet, men man bör stimulera enskilda och företag att ta initiativ, man skall röja undan alla tänkbara hinder och regleringar på alla områden. Det viktigaste är att ge var och en lön för mödan — det är så man stimulerar människor. Viktigast är då att sänka marginalskatterna och att åter indexskydda skatteskalorna. Detta indexskydd infördes av de borgerliga regeringarna. Skattesänkningarna måste komma alla till del, inte bara de bäst betalda. Löntagarna skall få ett rättvist bud — mindre bidrag men också lägre skatt. Vi politiker får lova att lämna en större del av lönen i fred. Vi har lagt fram sådana skattesänkningsförslag. De innebär steg i rätt riktning, men det är möjligt att de inte räcker. I så fall är vi beredda att diskutera nästa steg om ytterligare skattesänkningar. Vår princip är enkel: Den som betalar skatt skall inte behöva socialbidrag. Och den som behöver socialbidrag skall inte betala skatt. Ingen blir hjälpt av nya bidrag som finansieras med nya skatter. Denna eviga modell för rundgång är nu tyvärr åter aktuell i familjeförhandlingarna. Vi moderater tycker att det skall vara lättare att leva på sin lön, även för barnfamiljer och särskilt för dem som väljer att själva ta hand om sina barn. Alla våra förslag, och särskilt förslaget om skattesänkning på 4 500 kr. per barn, syftar just till detta i stället för att höja bidragen, höja skatterna och göra alla mer beroende av bidrag än de redan är. Det är också mot denna bakgrund som vi inte längre funnit de familjepolitiska förhandlingarna meningsfyllda. Herr talman! Den sjunkande levnadsstandarden är ett faktum för många, och allt fler tycker nu att det har gått för långt. Några socialdemokrater har kallat detta för vänstervind. Det är fel. Den politiska vänstern har aldrig strävat efter att göra människor ekonomiskt oberoende. Den har aldrig strävat efter familjer som skall kunna försörja sig på sin lön. Tvärtom har vänstern alltid hävdat att jämlikheten främjas bäst om alla blir beroende av bidrag — i så måtto får man säga att ni har varit framgångsrika. En skribent i TCO-tidningen konstaterar att revolten inom socialdemokratin snarare är ett skattebetalaruppror för högre reallöner. En sociolog tolkar det som en resning av fotfolket mot en alltför radikal partiledning. Det är ingen vänstervåg vi bevittnar i Sverige. Det är en begynnande skatterevolt. Det är egentligen inte heller en avtalsrörelse vi står inför, utan en skatterörelse. Det är inte underligt att hela arbetarrörelsen går runt skattefrågan som katten tassar runt den heta gröten. Bäva månde denna högskatteregering när sanningen uppenbaras för allt fler. Människor kräver nu inte högre skatter, utan lägre. De kräver inte nya bidrag och subventioner, utan högre lön. De kräver inte större offentliga utgifter, nya åtaganden, nya bestämmelser och regleringar. De kräver nu ekonomiskt oberoende, rätt att sköta sig själv och rätten för en redobogen svensk att kunna leva på sin egen lön.

Herr talman! Det känns litet svårt att diskutera den svenska fattigdomen utan att påminna om den oändligt mycket större fattigdom som finns ute i världen. De verkligt fattiga människorna finns utanför Sveriges gränser. Låt oss aldrig glömma det. Viljan att hjälpa dem som har det svårt här hemma får aldrig gå ut över de åtaganden vi gjort mot världens allra fattigaste, dvs. över vårt bistånd till u-länderna. Vi har det bra i Sverige. Men alla har det inte så bra som vi skulle önska. Antalet personer som får socialbidrag har ökat kraftigt under senare år. Men debatten om den s.k. nyfattigdomen i Sverige handlar inte bara om dem, utan också om de många människor som är missnöjda med sin löneutveckling. Bakgrunden till löntagarnas missnöje känner vi ganska väl. Lönen efter skatt ger i dag inte större köpkraft än för femton år sedan. Det kostar i dag arbetsgivaren betydligt mer att anställa någon, men hela merkostnaden går till skatter och offentliga utgifter. Det är mot det allt fler protesterar. De vill få mer av kakan direkt i handen, att användas efter eget huvud. Den svaga köpkraftsutvecklingen är också en viktig orsak till att antalet socialbidragsmottagare ökat. Men det finns naturligtvis fler. Försörjningsbördan är alltför tung för många föräldrar. Vidare har arbetslösheten stigit under en lång period. Det är särskilt långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten som fäller utslag i detta sammanhang. Kanske har också avvecklingen av bostadsbidragen för hushåll utan barn, liksom den nya socialtjänstlagens något generösare inställning till de hjälpsökande medverkat till att antalet socialbidragsmottagare ökat. Vi vet ännu inte vilken relativ betydelse dessa faktorer, och eventuellt andra faktorer, har. Därför är det bra att regeringen försöker ta reda på mer om det. Men en del slutsatser kan vi ändå dra på grundval av de kunskaper vi redan har. Herr talman! Låt mig emellertid, innan jag kommer till dessa slutsatser, slå fast att det är viktigt att möjligheterna till socialbidrag finns. Även om vi har, och skall slå vakt om, ett finmaskigt skyddsnät i form av socialförsäkringar, barnbidrag, folkpensioner och mycket annat behövs socialbidrag som en sista utväg för dem som faller igenom maskorna. Att möjligheten att få socialbidrag i sådana situationer skall finnas är lika självklart som att vi har ambitionen att så få som möjligt skall behöva utnyttja denna möjlighet. Jag vill i tre punkter något utveckla vad vi menar krävs för att vi bättre än hittills skall kunna leva upp till denna ambition. För det första, herr talman, måste reallönerna öka. Vi skall arbeta oss ur krisen, brukar det heta. Men då måste de som arbetar också känna att de får ut något av det. För att ge utrymme för reallöneökningar, dvs. för att lönen skall räcka bättre, måste vi se till att hålla tillbaka skattehöjningar och prishöjningar. På de punkterna har regeringen under senare år misslyckats. Om regeringen hade klarat inflationsmålen för 1983, 1984 och 1985, hade svenska löntagare i dag haft åtskilligt bättre köpkraft. Det handlar om tusenlappar för varje svenskt hushåll. Tydligare än någonsin klargör finansministern i årets finansplan att det handlar om att fördela utrymmet mellan kommunal expansion och reallönehöjningar. En snabb kommunal expansion minskar utrymmet för reallöneökningar. Så är det förvisso i år och blir det nästa år, men så har det också varit under de år som vi har bakom oss. Ändå är det först nu som regeringen föreslår vissa minskningar av statens bidrag till kommunerna för att hålla igen på den kommunala expansionen. Det är ett steg i rätt riktning, men det steg som har tagits i budgetpropositionen är för litet. Det krävs större besparingar på kommunerna, om det skall finnas hopp för löntagarna. För att på sikt klara både reallöner och offentliga utgifter behövs det ekonomisk tillväxt. Också det understryks i årets finansplan. Men i praktisk politik har regeringen ofta en tendens att ta till skattesekatören och klippa av de nya skotten innan de har fått någon chans att växa sig starka och bära frukt. Det är en kortsiktig och dålig fördelningspolitik. Det är en långt bättre fördelningspolitik att t.ex. sänka höga marginalskatter och uppmuntra enskilda människor att satsa sparpengar i näringslivet, om man verkligen vill att kakan skall växa. För det andra, herr talman, behöver vi en bättre familjepolitik. Folkpartiet har föreslagit en omfattande familjepolitisk reform. Den skulle framför allt öka barnfamiljernas valfrihet och ge ett rejält standardlyft för flerbarnsfamiljerna. En trebarnsfamilj skulle få en förbättring — netto, efter det att vi har tagit hänsyn till betalningen — på ungefär en tusenlapp i månaden. Kontakterna mellan regeringen och oppositionen om familjepolitiken har hittills varit resultatlösa. Låt mig säga att vi från folkpartiets sida är beredda att med regeringen diskutera en familjepolitisk reform. Man jag vill göra fullständigt klart att vi har ett oeftergivligt krav, och det är att reformen innehåller ett småbarnstillägg eller vårdnadsbidrag. Om regeringen avvisar det kravet, innebär det att man slänger igen dörren med samma kraft som moderaterna. Som politisk manifestation kan det kanske vara effektfullt, men det är barnfamiljerna som blir lidande. För det tredje, herr talman, behövs det en bättre arbetsmarknadspolitik. Bland socialbidragstagarna finns det uppenbarligen många långtidsarbetslösa och många ungdomar som är arbetslösa eller ingår i ungdomslag. Är det inte hög tid nu, Kjell-Olof Feldt, att på allvar pröva folkpartiets förslag om lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar, så att fler kan få riktiga jobb i stället för konstlade? Det är också viktigt att arbetslöshetsersättningen ligger på en rimlig nivå. Jag har svårt att förstå moderaternas motstånd mot detta. För åtta år sedan, herr talman, presenterade en statlig utredning ett förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det hamnade av olika skäl, bl.a. på grund av fackligt motstånd, i skrivbordslådan. Mot bakgrund av de problem som vi nu kan se finns det, enligt vår uppfattning, starka skäl att återuppväcka tanken på en sådan allmän arbetslöshetsförsäkring. Får jag, herr talman, avslutningsvis ställa tre frågor till finansministern: 1. Är finansministern beredd att nu föreslå ytterligare åtgärder för att bromsa den kommunala expansionen och därmed säkerställa ett utrymme för höjda reallöner? 2. Är finansministern beredd att verka för att förutsättningar skapas för en bred uppgörelse om familjepolitiken genom att se till att regeringen accepterar någon form av vårdnadsbidrag? 3. Till sist: Är finansministern beredd att allvarligt överväga en minskning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar och en allmän arbetslöshetsförsäkring?

Herr talman! Från centerpartiets sida välkomnar vi en fördelningspolitisk debatt som leder till konkreta resultat. Den är både angelägen och nödvändig. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Det krävs en stram budgetpolitik som förbättrar levnadsvillkoren för de grupper som har ekonomiska problem, alltså som leder till en omfördelning. Det krävs stöd för en låginkomstprofil i årets avtalsrörelse. Det krävs att samhället tar ansvar för svaga grupper. Det räcker att påminna om att ungefär var åttonde svensk har ”ständiga eller ofta återkommande, betydande svårigheter att utan särskilda åtgärder klara sin dagliga livsföring” på grund av något handikapp. Rubriken för dagens debatt sätter sina gränser, men vi har självfallet alltid anledning att påminna oss den nöd som finns utanför vårt land. I valrörelsen sade socialdemokraterna: ”Sverige är på rätt väg.” Det skapade förväntningar inför den pågående avtalsrörelsen, förväntningar som bemötts med krav på nollavtal utöver det som tidigare överenskommits. Kraven blir inte mindre av storföretagens redovisade vinster, turbulens och klippekonomi på börsen. Börsvärdet har vuxit från 44 miljarder kronor i december 1976 till 279,5 miljarder kronor vid senaste årsskiftet via 104,5 miljarder kronor i september 1982 vid regeringsskiftet. Naturligtvis är det här fråga om icke realiserade värden. Samtidigt ökar antalet människor som tvingas söka behovsprövat socialbidrag för att klara sig, för 1985 till långt över en halv miljon. Utvecklingen visar klart och entydigt att ”fördelningspolitiken är på fel väg”! Arbetslöshet räcker inte längre som ensam förklaring av socialhjälpsbehovet. Särskilt tydligt är detta i storstäderna, som toppar statistiken när det gäller andelen socialhjälpsmottagare i befolkningen. I Helsingforss län är andelen 8 90. Helsingforssregionen har landets mest varierande arbetsmarknad och hög sysselsättningsnivå relativt sett. Trots detta ökar antalet socialhjälpsbehövande mycket snabbt just här. Det ökade antalet socialhjälpstagare bland ensamstående, inte minst ungdomar, visar att hushållsoch familjesplittring är en viktig orsak. Familjesplittringen är särskilt omfattande i storstäderna. Här är också de fasta levnadskostnaderna höga. Det blir särskilt allvarligt när realinkomsternas utveckling dämpas. På andra håll i landet är sysselsättning och utbildningsmöjligheter avgörande förutsättningar också i fördelningspolitiken. Arbetslöshet och undersysselsättning samt bristande utbildningsmöjligheter leder ofta till uppbrott från hembygden. De senaste årens flyttlasspolitik visar vad det handlar om. Storstockholm har ökat med 34 000 personer under åren 1983-1985 samtidigt som skogslänen minskat med 16 000 personer. Avfolkningsbygderna utarmas, servicen raseras, framtidstron hotas. I inflyttningsområdena växer köerna, miljöförstörelsen ökar, utbyggnadskraven leder till allt brutalare exploatering av miljö och människor. På båda hållen minskar livskvaliteten. När den sociala gemenskapen bryts upp är det lätt att komma i socialbidragskön. Därför är det obegripligt, ja, nästan upprörande, när regeringen så totalt tappar intresset för regional balans, att målsättningen t.o.m. försvinner ur den ekonomiska politiken. Att skapa likvärdiga levnadsvillkor i olika delar av landet är enligt centerpartiets uppfattning en omistlig del av fördelningspolitiken. Mot den här bakgrunden ser vi mycket kritiskt på det pressmeddelande som finansdepartementet distribuerade i fredags. Av detta framgår att det aviserade förslaget om skatteutjämningen till kommunerna — som under de centerledda regeringarna byggdes ut från 2,7 till 10,4 miljarder kronor — nu skjuts på framtiden. Varför, finansministern? Det innebär fler ”nyfattiga” kommuner. Till dessa problem kommer så de kvardröjande eller framtvingade strukturkriserna. Det gäller naturligtvis varvsnedläggningarna i Uddevalla och Malmö. Men förhållandevis svårare är ofta situationen i ensidiga bruksorter i Bergslagen, på ensidiga orter som Stensele eller Särna, som har drabbats under den senaste tiden, eller när jordbruksbygder rationaliseras till döds. Mot den här bakgrunden vill jag nämna några huvudinslag i den politik och de alternativ som vi har lagt fram inför årets riksmöte. För det första: Förstärk barnfamiljernas ekonomi och valfrihet. o Inför en beskattad vårdnadsersättning om 24 000 kr. per år till alla småbarnsfamiljer. Det skulle förstärka sjukersättningen och ge bättre pension till den som tar mer tid för barnen. Oo Höj barnbidragen rejält. Barnfamiljerna skall inte själva betala detta genom ökade mjölkkostnader. Oo Se till att de alternativ i barnomsorgen som efterfrågas finns tillgängliga. Ulla Tillander kommer senare i den här debatten att utveckla främst vår familjepolitik. I de förhandlingar som pågår har vi också ställt det oeftergivliga kravet att någon form av vårdnadsersättning måste komma till på det familjepolitiska området. Men självfallet är det också så att man bara kan bedöma fördelningen när man har helheten. Regeringen har ännu inte presenterat helheten. Därför är vi också än så länge kvar i dessa diskussioner. För det andra gäller det att ge trygghet för de äldre. o Ge alla med låg eller ingen ATP rätt till pensionstillskott. Pensionärerna måste få rättvisa. Vad händer för övrigt med socialdemokraternas löfte till pensionärerna? I december 1984 sade dåvarande socialministern Sten Andersson: ”Med andra ord, om löntagarna får en real löneökning skall motsvarande ökning komma pensionärerna till del till dess devalveringseffekten är återbetald.” När tänker regeringen fullfölja det löftet? Oo Skapa möjligheter för de äldre att så långt möjligt bo kvar i hemmiljö och hembygd. Slå vakt om ålderdomshem, hemsjukvård och hemhjälp. För det tredje gäller det att skapa rättvisa och långsiktighet i skattepolitiken. Oo Skapa skatterättvisa mellan kommunerna — det kravet har jag redan nämnt. Bygg ut den kommunala skatteutjämningen. Oo Höj det kommunala grundavdraget. Vårt förslag är 9 000 kr., vilket sänker skatten för alla med 450 kr. o Låt inte inflationen smyghöja skatten. Inflationsskydda skatteskalorna, annars blir avtalsrörelsen än mer komplicerad med kompensationskrav i släptåg. Även akademikerkollektivet har sina låginkomstgrupper när man beaktar studieskulder och livsinkomst. Till sist: Ge arbete i alla delar av landet. Oo Värna konkurrenskraft och därmed sysselsättning. Utveckla ungdomslagen till yrkesintroduktion för de unga. Oo Se till att kunskap och kompetens finns i alla delar av landet. Satsa på de små högskolorna och teknikspridning. Ge möjlighet till god miljö i storstäderna. Se till att befolkningskoncentrationen upphör. Bygg ut regionalpolitiken. Förstärk småföretagspolitiken. Utveckla och bevara jordoch skogsbruk i hela landet, inte avveckla! Regional balans måste vara ett övergripande mål i resursfördelning och En sådan här politik kräver naturligtvis resurser. Vi är för vår del beredda att satsa på ett samhälle som ökar den uthålliga tillväxten, men som också innebär omfördelningar till dem som har det sämst. Man får inte enbart vänta på att det skapas nya resurser, när det är de allra sämst ställda som det handlar om. En sådan fördelningspolitisk inriktning med samhällsekonomiskt ansvar är vi beredda att ta ansvar för.

Herr talman! Trots att Sverige är ett rikt land ökar människornas antal i den ringlande kön till socialbyråerna. Det är resultatet av en mångårig orättfärdig fördelningspolitik, en politik som inneburit att de rika har blivit rikare och de fattiga allt fattigare. Antalet socialbidragstagare beräknas i dag uppgå till 550 000. Totalt sett finns det siffror som visar att ca 700 000 människor lever under existensminimum. Det är siffror som borde tala för sig själva. Men inte om man lyssnar till finansministern. Han väljer att göra det enklaste i en svår debatt, han accepterar inte gällande socialbidragsnormer. De är för höga, anser han: sänk normerna och hundratusentals behövande av socialbidrag trollas bort i en handvändning. Det är verkligen att göra det lätt för sig. Från vpk:s sida har vi för länge sedan haft klart för oss att fattigdomen på 1500-talet inte kan jämföras med den fattigdom vi upplever i dag. Det borde också finansministern ta fasta på. Vpk är motståndare till den fördelningspolitik som regeringen har fört under de senaste åren. Regeringen har inte förmått att bekämpa den enorma förmögenhetsförskjutning som har skett från lönarbetare och småsparare till ägare av kapital och förmögenheter. Regeringen har stillatigande tittat på medan börsspekulanter gjort sig till mångmiljonärer och miljardärer utan att anstränga sig. Det är ett ruttet spel med värden som skapats av vanliga arbetare och tjänstemän i produktionen. Men regeringen har inte varit ensam om att stillatigande delta i detta skyfflande av miljarder av lönarbetarnas pengar. Bredvid har hela den samlade borgerligheten stått och applåderat. Därför är det med en växande vrede som jag kan notera att initiativtagarna till denna debatt om människors fattigdom endast har skattesänkning att komma med som förslag till hur den utbredda fattigdomen skall bekämpas. Skapar en skattesänkning nya jobb åt våra ungdomar? Förbättrar den situationen för våra patienter på långvården? Ger en skattesänkning högre status till dem som redan är i behov av socialbidrag? Eller inbillar sig moderaterna att våra pensionärer äntligen skall få en bättre standard genom skattesänkningar? Är det inte så, herr Adelsohn, att era skattesänkningskrav är mer anpassade till de grupper ni alltid slagit vakt om — dvs. de bäst ställda i samhället, som redan har skott sig på lönarbetarna? Nej, moderaternas krav på skattelättnader är till för att ge dem som har mest ännu mera, samtidigt som man vill slå in en kili de breda folklagren —en kil byggd på egoismens grund, en kil som den samlade arbetarrörelsen alltid hårdnackat tackat nej till. Detta hårdnackade nej gäller också det populärt växande folkpartiet. Kanske stannar det i växten när Sveriges folk får ta del av dess beska piller i fattigdomsdebatten. Att ta bort de statliga mjölksubventionerna är en direkt fientlig handling mot de hundratusentals barnfamiljer — och mot andra grupper — som i dag befinner sig i underläge på grund av folkpartiets och de Övriga borgerliga partiernas generösa handlande med deras pengar under de borgerliga regeringsåren. Nej, ni inom borgerligheten har ingenting att vara stolta över. Inte ens i dag, när riksdagen äntligen beslutat sig för att debattera de enorma svårigheter folkflertalet befinner sig i, kan ni avvara ert flörtande med dem som redan tagit åt sig mest av kakan. Vad de stora grupperna i samhället väntar på är bl.a. en förbättring av bostadsstödet. Bostadssubventionerna är nu ca 15 Ze lägre än de var 1981 och ca 20 96 lägre än 1983 räknat i fast penningvärde. Man tycker att det är nog med de närmare 7 miljarder kronor som regeringen sparat på bostadssektorn under några år. Det är för löntagarna och hyresgästerna helt oförståeligt att de återigen skall vara med om nya stora uppoffringar i form av indragningar av samhällets bostadsstöd för att minska budgetunderskottet. Ett minimum borde vara att hela besparingseffekten av bostadslåneoch räntegarantihöjningen — ca 1,1 miljarder kronor — hade fått gå till förbättring av bostadsbidragen. Men det finns andra stora grupper som väntar på att få sin del av kakan. Lönarbetarna har förlorat en dryg månadslön under de senaste åren. Det har isin tur inneburit att vanliga människor förlorat mellan 10-15 96 i reallöner — pengar som till viss del betalas ut genom avier från Sveriges socialbyråer. Det här innebär att det måste vara svårt för regeringen att övertyga det svenska folket om att ”Sverige är på rätt väg”, när man betänker att nära 700 000 hushåll lever under gällande existensminimum. Och vad skall regeringen säga till de pensionärer och förtidspensionärer som i dagsläget inte kommer upp till en rimlig standard? Det är de pensionärer som har låg eller ingen ATP. I de grupperna rör det sig om 200 000 ensamstående som ligger under socialbidragsnormen. Och vad har riksdagen för budskap att skicka till de hushåll som i dag är särskilt trängda? Nej, finansminister Kjell-Olof Feldt, nu är det dags att börja se framåt, inte till höger. Där finns ingen majoritet för en lösning. Däremot går den att finna till vänster i denna kammare. Tillsammans finns det en majoritet i denna riksdag för att skapa en rättfärdig fördelningspolitik, som bygger på solidaritet med dem som har det sämst. Det är främst två åtgärder som — om de genomfördes — skulle innebära ett rejält standardlyft för låginkomsttagarna och för de pensionärsgrupper som har låg eller ingen ATP. För det första: tag bort momsen på basmaten! Sverige har världens högsta matskatt. För en tvåbarnsfamilj är skatten per år för mat 8 000 kr. Däremot betalar aktieklippens män och kvinnor bara 1 96 på köp och försäljning av aktier. Höj aktieskatten för att finansiera borttagandet av matmomsen! För det andra: höj reallönerna på rekordvinsternas bekostnad! De stora privata företagens vinstredovisningar för 1985 uppgick till 50 miljarder kronor. Vilka har åstadkommit detta resultat? Det är de hundratusentals arbetarna i vårt land som genom sitt hårda arbete möjliggjort dessa vinster. Huvudfrågan är: Skall dessa vinster användas för spekulation och utlandsinvesteringar, eller skall de användas för höjda reallöner, investeringar för nya jobb här hemma, för en utbyggnad av den gemensamma sektorn och för borttagande av den orättvisa matskatten? Valet för vpk är inte svårt. Det finns en alltmer växande opinion i vårt land för en politik för folkflertalets intressen. Är det inte dags att använda den majoritet som den samlade arbetarrörelsen har i Sveriges riksdag för att avskaffa storfinansens makt, för att göra slut på spekulationshajarnas härjningar?

Herr talman! Vi välkomnar också, från regeringens sida, att den här debatten förs med sådan intensitet att den t.o.m. intresserar Ulf Adelsohn. Det vore också bra om debatten kunde föras på det sättet att villkoren för den här riksdagens möjligheter att lösa problemen blir klargjorda för allmänheten. Jag tror att man kan säga att vi är ense om att levnadsstandarden har sjunkit för väldigt många människor i Sverige. Men det har inte skett under de senaste åren. Det skedde mellan 1978 och 1983, då produktionen sjönk och arbetslösheten steg. Sedan 1983 har realinkomsterna efter skatt inte sjunkit genomsnittligt sett, inte heller har de sjunkit för LO:s lågavlönade. Produktionen har stigit och arbetslösheten har minskat. Men vi har haft ett annat problem att brottas med. De borgerliga regeringarna, som satt mellan 1976 och 1982, lämnade efter sig ett budgetunderskott på över 80 miljarder kronor och en utlandsskuld på över 100 miljarder. Trots att svenska folkets levnadsstandard sjönk under de här åren, drog man på oss stora skulder. För vår gemensamma framtids skull har det varit alldeles nödvändigt att vi börjat minska våra underskott och våra skulder. Den ökade produktion vi har haft under de senaste åren har använts just för det ändamålet och den har alltså inte kunnat användas för höjningar av levnadsstandarden. Därför är det djupt beklagligt om representanterna för partierna i riksdagen försöker inbilla svenska folket att det under de gångna åren skulle ha varit möjligt för oss att höja levnadsstandarden för detta folk genom att kraftigt sänka skatterna. Eftersom kritiken mycket har gått ut på att vår skattepolitik har varit felaktig, måste jag fråga företrädarna för de borgerliga partierna: Menar ni att Sverige skulle ha börjat skuldsätta sig igen under de här åren? Skulle vi ha börjat leva på kredit igen för att höja levnadsstandarden? Är det vad ni vill försöka få folket att tro hade varit en bättre väg än den vi har gått? En helt annan sak är att man kan och bör diskutera en annorlunda fördelning av den levnadsstandard, det välstånd som faktiskt finns i Sverige i dag. Vi vet att klyftorna har ökat som en följd av den ekonomiska krisen. Vi vet också att utrymmet nu börjar växa för en höjning av levnadsstandarden. Nu finns möjligheten. Då är naturligtvis frågan: Hur skall fördelningspolitiken utformas? När jag lyssnar till de borgerliga partiernas företrädare, tycker jag nog att det är en rad falska profeter som framträder. Vad har hänt här i riksdagen när vi har föreslagit åtgärder, som skulle ge mer åt inkomsttagarna med de lägre lönerna och ta mer från dem som har det bättre ställt? Ja, inte har ni framstått som förkämpar för en rättvis fördelning. Ni har sagt nej under de gångna åren till en höjd arvsoch förmögenhetsbeskattning, ni har sagt nej till omsättningsskatt på aktiehandeln och ni har sagt nej till stopp för höjd aktieutdelning. I stället har ni velat försämra sjukförsäkringen och ersättningen till de arbetslösa. När vi föreslog en justering av 1982 års skattereform, så att de som var lägre avlönade skulle få en viss skattesänkning de också, reagerade folkpartiet och centern på det sättet att de ropade ”svek”. Man talade föraktfullt om denna skattelindring som en LO-rabatt. Därför var den moraliskt tvivelaktig, den gick ju till de lågavlönade. Man har gång på gång återkommit till att vi har förstört 1982 års skattereform, därför att vi förändrade den så att de lågavlönade skulle få något av de skattesänkningar det var fråga om. Ulf Adelsohn räknade upp de höjningar som har föreslagits av charterskatten, bilaccisen, bensinskatten, momsen. Jag måste fråga Ulf Adelsohn: Om dessa skattehöjningar så kraftigt har bidragit till den nya fattigdomen, varför föreslår då inte moderaterna att dessa skatter sänks? Varför föreslår ni i stället att förmögenhetsskatten skall sänkas? Hur många socialbidragstagare är det som dignar under sin förmögenhetsskatt? Varför föreslår ni att arvsskatten skall sänkas, att skatten på aktieutdelning skall sänkas? Varför föreslår ni att fastighetsskatten skall avskaffas? Är det landets fastighetsägare som befolkar socialbyråerna eller är det landets aktieägare som trängs där? Om nu Ulf Adelsohn vill använda våra skattehöjningar i sina demagogiska syften, borde han rimligen dra slutsatsen att det första moderata samlingspartiet skall göra är att gå ut och kräva sänkt bensinskatt, sänkt charterskatt, sänkt bilaccis. Men det gör man inte, utan det sväljer man nu för att få utrymme för skattesänkningar för de rika. Huvudnumret är nu, i varje fall för moderata samlingspartiet och folkpartiet, att socialbidragstagarnas problem skall lösas genom skattesänkningar. Ulf Adelsohn gjorde ett stort nummer av vilken lycka som skulle vederfaras dem om moderaternas skattepolitik genomfördes. Men han aktade sig för att tala om för någon vad denna skattepolitik går ut på. Enligt den statistik vi har är två tredjedelar av socialbidragstagarna barnlösa. Låt oss då se vad moderaternas skatteförslag i riksdagen i dag skulle innebära för barnlösa med låga inkomster. Den som taxerar för en inkomst på 60 000 kr. skulle fram till 1988 få en skattehöjning på 625 kr., om han är löntagare. Tjänar han 80 000 kr. blir skattehöjningen 200 kr. Nu kan Ulf Adelsohn säga att det inte är mycket till skattehöjningar. Nej, men det är definitivt inte några skattesänkningar som gör det lättare för människor i dessa inkomstlägen att leva. Hur kan Ulf Adelsohn starta en debatt i Sveriges riksdag om nyfattigdomen och samtidigt försvara en skattepolitik som höjer inkomstskatten för dem som har de lägsta inkomsterna? Hur kan han försvara att man i samma skatteförslag till en som tjänar 250 000 kr. vill dela ut en skattesänkning på 20 400 kr.? Är det moderaternas uppfattning om hur man skapar rättvisa i Sverige? Den som tjänar 60 000 kr. får höjd skatt, visserligen bara med 600 kr., men det känns antagligen ganska ordentligt, och den som tjänar 250 000 kr. sopar hem 20 000 kr. i skattesänkning. Då undrar jag vad debatten i dag går ut på. Vi vet att vi kommer att leva under den knapphetens kalla stjärna som innebär att vad än denna riksdag kan kosta på sig så inte är det att lura svenska folket genom att på nytt lånevägen finansiera vare sig utgifter eller skattesänkningar. Vi håller på med överläggningar om familjepolitiken, och Bengt Westerberg frågar om vi eftersträvar en bred lösning. Ja, det gör vi givetvis. Förutsättningen för att det skall kunna bli något beslut i Sveriges riksdag är att fler partier än vårt ställer upp bakom en lösning. Jag vill också säga att vi dessutom förbereder en skattereform för åren 1987 och 1988, som kommer att föreläggas riksdagen inom kort. Vi förbereder också åtgärder som kommer att handla om hur bördorna skall fördelas därutöver. Jag välkomnar de partier som nu engagerar sig i den fördelningspolitiska debatten att medverka också till en rättvis skattereform. Och i så fall måste jag säga till både Bengt Westerberg och Ulf Adelsohn att då får ni skrota era skattesänkningsförslag. Då får ni skrota den djupt orättfärdiga fördelningspolitik som framträder i era motioner i riksdagen. När det slutligen gäller de människor som i dag uppbär socialbidrag delar jag den uppfattning som i varje fall skymtade i de borgerliga inläggen, nämligen att lösningen på dessa människors problem inte kan vara att vi går bidragsvägen. Vi måste i stället föra en sådan ekonomisk politik och skattepolitik att de kan få ett arbete på heltid. Det var år 1984 bara 16 96 av socialbidragstagarna som hade ett heltidsarbete. De skall kunna skaffa sig en egen bostad och försörja sig på sin inkomst. Därför är det ett fullföljande av den ekonomiska politik som vi bedrivit som är den avgörande faktorn för att nyfattigdomen i Sverige skall försvinna.

Herr talman! Tiden medger inte att jag går i polemik med Bengt Westerberg, även om det kanske skulle vara nödvändigt. Jag vill bara säga att när förslagen för att förbättra barnfamiljernas ekonomi är höjda skatter och höjda bidrag och det blir en evig rundgång som inte gagnar någon, tycker vi inte att det är någon mening att vara med. Om folkpartiet har en annan inställning har jag respekt för den utan att angripa vare sig Bengt Westerberg eller folkpartiet. När jag hör Kjell-Olof Feldt förstår jag varför Sverige har västvärldens lägsta tillväxttakt i sin ekonomi. När jag hör Kjell-Olof Feldt förstår jag varför vi får en ökande arbetslöshet, även vid varje högkonjunktur. När jag hör honom förstår jag varför den svenska inflationen är betydligt högre än i våra viktiga konkurrentländer. Socialdemokratin har aldrig någonsin velat ta itu med de problem som måste lösas för att skapa tillväxt. Den bästa fördelningspolitiken och det bästa sättet att ge de lågavlönade, de arbetslösa och de ensamstående med problem någonting verkligt i deras egen kassa är att skapa tillväxt i ekonomin, Kjell-Olof Feldt. Man skapar ingen tillväxt i ekonomin genom att i riksdagens talarstol stå och demagogiskt tala om att det ges så mycket till de rika som dignar under det ena eller det andra. Tillväxten skapas genom att stimulera människor att arbeta, stimulera de duktiga att starta företag, driva företag och göra företagen lönsamma. Västvärldens högsta aktieskatt, förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt stimulerar ingen. Ni som tror på glesbygden, tror ni att de högsta och svåraste skatterna när det gäller generationsskiften gagnar glesbygdens möjligheter att behålla jobben för de lågavlönade där ute? Denna politik bedriver emellertid socialdemokratin årtionde efter årtionde och viftar undan problemen genom att tala på det sättet. Vi skulle gärna vilja sänka oljeskatten, elskatten, bensinskatten, arbetsgivaravgifterna, bilaccisen, fordonsskatten och allt detta, Kjell-Olof Feldt, om vi bara kunde. Men vi inser att eftersom varenda skattesänkning vi företar till sista öret måste finansieras med besparingar och vi dessutom måste spara ännu mer, vill vi satsa just på de skattesänkningar som mest av allt stimulerar tillväxten. Det är de skattesänkningar som stimulerar människorna att investera, att tro på framtiden och att jobba litet extra. Annars skulle vi sänka dessa skatter också. Men denna regering har höjt alla dessa skatter mot vårt motstånd. Nu satsar vi på just de skattesänkningar som mer än något annat skall stimulera tillväxten i Sverige. Jag undrar om Kjell-Olof Feldt, som ju annars brukar inta en mer realistisk attityd, inte inser att världens högsta skattetryck kan ha ett samband med västvärldens lägsta tillväxt.

Herr talman! Kjell-Olof Feldts redogörelse för regeringens fördelningspolitik var, tror jag, ganska karakteristisk. Han nämnde bl.a. höjda marginalskatter, dvs. ett urholkat inflationsskydd, beskattning av aktier, beskattning av förmögenheter och mycket annat. Felet med regeringens fördelningspolitik är just att den i så hög grad är inriktad på att kapa topparna i stället för att skapa tillväxt och se till att kakan växer så att många människor får mer att dela på. Om regeringen var inriktad på att i stället försöka stimulera tillväxten, då skulle man se till att många fler enskilda människor tyckte att det kändes Prot. 1985/86:87 naturligt och riktigt att satsa sitt sparande i näringslivet. I stället driver 26 februari 1986 = regeringen systematiskt bort enskilda människor från aktiemarknaden. Thom mad snlbini,, Regeringen borde tillse att de människor som finns i landet och har arbetat ihop något stannar kvar och bygger företag i Sverige i stället för att fly utanför landets gränser. De nyfattiga i Sverige har ingen som helst glädje av att enskilda aktieägare ägnar sig åt annat, dvs. överger aktiemarknaden och i stället sparar i andra föremål. Inte heller har de någon glädje av att personer som har byggt upp företag flyttar utanför landets gränser. Tvärtom är det bra för de människor som vill ha högre reallöner eller komma ut ur detta fattigdomsträsk att vi får fler företag, fler jobb och ökad tillväxt i Sverige. Jag ställde några frågor till finansministern, och han berörde en av dem. Den gällde den familjepolitiska reformen. Får jag tolka finansministerns inlägg så att regeringen är beredd att på allvar ta upp en diskussion om ett vårdnadsbidrag, eftersom det är en förutsättning för en bred uppgörelse? Eller är det regeringens uppfattning att en bred uppgörelse är en uppgörelse mellan socialdemokraterna och kommunisterna, där man alltså har uteslutit denna möjlighet? Jag upprepar frågan om finansministern är beredd att föreslå ytterligare åtgärder för att bromsa den kommunala expansionen och skapa förutsättningar för höjda reallöner. Jag behöver inte argumentera ytterligare på den punkten, eftersom finansministern med all önskvärd tydlighet i årets finansplan har sagt att det finns ett konkurrensförhållande mellan kommunerna och löntagarna. Det är nödvändigt att hålla tillbaka den kommunala expansionen för att ge utrymme för reallönehöjningar. Men de åtgärder som beskrivs i finansplanen räcker inte, utan det krävs ytterligare åtgärder. Till sist vill jag fråga om finansministern är beredd att allvarligt överväga de åtgärder som vi har föreslagit för att stimulera till fler jobb för ungdomar, t.ex. genom att sänka arbetsgivaravgifterna och att skapa bättre förhållanden för de arbetslösa genom en allmän arbetslöshetsförsäkring. Kjell-Olof Feldt sade i sitt inlägg inte ett ord om arbetslöshetens betydelse för antalet socialbidragstagare, trots att han i en frågedebatt i riksdagen för kort tid sedan medgav att ungdomarna tillhörde den här kategorin av socialbidragssökande. Är alltså finansministern beredd att på allvar pröva denna möjlighet?

Herr talman! Jag noterar att Kjell-Olof Feldt återgår till historien. Nu skall vi inte göra denna debatt till en allmänekonomisk debatt, men det är viktigt att konstatera de helt förändrade villkoren, om man jämför situationen före 1976 med den situation som vi nu befinner oss i. Under perioden före 1976 skapade vi själva en kostnadskris här i Sverige, som vi fick bära bördan av under oerhört många år framöver. Det finns inga likhetstecken mellan den socialdemokratiska politiken före 1976 och den mer ambitiösa inflationsbekämpningspolitik som ni nu bedriver. Jag antar att Kjell-Olof Feldt håller med mig om att det var en av de verkliga barlasterna under perioden före 1976. I dag har vi en oljeprisnedgång, medan vi före 1976 hade en oljeprisuppgång. För att historieskrivningen skall vara någorlunda fullständig bör man nämna detta. Självklart innebar den jättestora devalveringen 1982 att ni ökade kraven på fördelningspolitiken därefter, eftersom devalveringar har den effekten att de omfördelar. Många ekonomer påpekar att just det har blivit effekten. Bl.a. framgår det av Roland Spånts undersökningar. När man tar till så ordentligt som ni gjorde, ökar kraven på fördelningspolitiken, och de kraven har ni inte lyckats leva upp till. När det gäller skattereformen vet Kjell-Olof Feldt också att det handlade om en överenskommelse, och överenskommelser skall man hålla. Dessutom handlade det om skatterna på hela arbetsmarknaden och en svår avvägning mellan olika grupper, av vilka LO är en. Låt mig ta fasta på några saker som Kjell-Olof Feldt här har nämnt. På grundval av meddelanden som kommer från finansdepartementet och som jag antar kommer att få substans den 7 mars om inte förr förefaller socialdemokratin nu vara inne på linjen att lätta skatten i första hand på den kommunala sidan, eftersom kommunalskatten för ca 99 Jo av skattebetalarna är den tyngsta skatten. Det är därför vi har föreslagit t.ex. höjning av det kommunala grundavdraget. Slutligen vill jag upprepa mina två frågor: När tänker ni uppfylla löftet till pensionärerna mot bakgrund av reallöneutvecklingen? Och varför skjuter ni på skatteutjämningen?

Herr talman! I debatten om nyfattigdomen har man inriktat sig på barnfamiljerna. Jag vill varna för att sätta barnfamiljerna, ensamstående lågavlönade samt pensionärer med låg eller ingen ATP i motsats till varandra. Det är oerhört viktigt att ha klart för sig, när vi talar om de 1,4 miljoner i det här landet som lever under eller på gränsen till existensminimum, att det handlar om dessa tre grupper. Jag varnar för att gå på de borgerligas försök att skapa en motsatsställning mellan de här grupperna. För att klara dessa gruppers situation har vi föreslagit två konkreta åtgärder: matmomsens avskaffande och en kraftig höjning av reallönerna. Det kan inte bekostas på något annat sätt än genom att man tar från rekordvinsterna och de stora förmögenheterna, för det är värden som de svenska arbetarna har skapat genom hårt slit och förslitning. De värdena skall gå tillbaka till samhället, till människorna. Därmed, mina borgerliga meddebattörer, kan man avskaffa en stor del av bidragssystemet. Vi är inte anhängare av det, men så länge som man inte har vidtagit åtgärder för att åstadkomma den omfördelning som vi föreslår måste man ha ett socialt skyddsnät och också förbättra det. Någon annan lösning finns inte, men om detta hör man ingenting från de borgerliga. Under de senaste åren har 100 miljarder kronor omfördelats från de vanliga människorna till de redan rika. Det finns ju pengar — 50 miljarder i vinster för de stora företagen förra året — men de fördelas på ett fruktansvärt orättvist sätt. Ge något mera konkret svar, Kjell-Olof Feldt, till alla de människor som kräver en annan fördelningspolitik i vårt land. Jag tycker att de bör få ett konkret svar — börja inte tala om socialbidragsnormerna osv. Jag kan bara nämna som ett exempel att i 81 kommuner här i landet får pensionärer med låg eller ingen ATP inte bostadsbidrag som kommer upp till socialbidragsnormerna — 81 kommuner! Någonting måste göras för de här grupperna, och jag återkommer till de två konkreta förslag som vi har fört fram och som borde vara möjliga att genomföra: höjda reallöner, bort med den orättvisa matskatten! Det gynnar just de 1,4 miljoner som har det väldigt svårt. Och låt kapitalets rekordvinster betala detta!

Herr talman! Låt mig börja med att i någon mån klargöra vad det är vi talar om när vi diskuterar socialbidragsnormen, existensminimum och liknande begrepp. TV-Aktuellt har beställt en undersökning från statistiska centralbyrån, varav framgick att 700 000 människor skulle ha inkomster och levnadskostnader som placerar dem under socialbidragsnormen. Detta har Bertil Måbrink förvandlat till 1,4 miljoner som lever under existensminimum eller på gränsen till existensminimum, vilket är en något annan sak. Socialbidragsnormen innebär att man har definierat vad man kallar skälig levnadsstandard. Man har gått igenom vad hushåll av olika utseenden skall ha för att anses ha en god levnadsnivå —- inte bara leva på minimum utan ha en skälig levnadsnivå. Detta har man definierat som den genomsnittliga levnadsstandarden i Sverige. Den som har en levnadsstandard under genomsnittet i Sverige lever under socialbidragsnormen. Om man vill säga att fattigdomsgränsen i Sverige går vid den genomsnittliga levnadsstandarden, då är halva folket fattigt och halva folket rikt. Men så har aldrig varit avsikten med denna norm, och jag har aldrig tagit avstånd från socialbidragsnormen, som Bertil Måbrink påstod. Den är ett riktmärke för de sociala myndigheterna i kommunerna när det gäller att avgöra hur de skall bedöma en viss enskild familjs eller människas ekonomi. Av de 700 000 som centralbyrån anser ha levnadskostnader och inkomster som placerar dem under normen — dvs. under genomsnittet — är 200 000 pensionärer, vilket naturligtvis visar storleken i dag på folkpension, pensionstillskott och ATP. Dessutom är 215 000 ungdomar som lever hemma hos sina föräldrar. Problemet är då att statistiska centralbyrån har antagit att pensionärer och ungdomar som lever hos sina föräldrar har samma levnadskostnader som en fullständig familj inkl. bostadskostnaderna. Det är mycket märkligt att tro att ungdomar som lever hos mamma och pappa har samma bostadskostnader, samma kostnader för möbler, husgeråd osv. som en fullständig familj. Denna undersökning, om man nu skall kalla den så, kastar kanske därför mera ljus över statistiska centralbyråns sätt att räkna än över hur det faktiskt står till i landet. Dessutom har centralbyrån antagit att en rimlig bostad är en bostad där varje familjemedlem har ett eget rum. En tvåbarnsfamilj måste alltså ha en fyrarumslägenhet. Det är en norm som riksdagen ännu inte har vågat fastställa som riktlinje för bostadspolitiken. Jag tror, med all respekt för statistikerna på centralbyrån, att de ger en i varje fall något förvriden bild av läget. Däremot tror jag att det finns många som lever fattigt som man inte fångar in i det här materialet och som inte alls syns i den här typen av statistik. Kanske man skall komma ihåg, när man säger att det finns 550 000 mottagare av socialbidrag, att det är människor som någon gång under året har tagit emot socialbidrag. Det var bara 5 96, eller drygt 25 000, som tog emot socialbidrag varje månad. Det ger också en något mera nyanserad bild av situationen. Men även så är ökningen av antalet människor i Sverige som tycker att de inte klarar sig på sin inkomst oroande och kräver att politiken tar hänsyn till detta. Det var mot denna bakgrund ytterligt intressant att notera att både herr Adelsohn och herr Westerberg nu icke längre talar om att skattesänkningen skall gå till de lågavlönade och fattiga. Nej, skattesänkningen skall gå till de rika. Sedan skall dessa arbeta och spara mer, och så småningom skall det så att säga droppa ned litet välstånd på de fattiga. Nu känner vi igen er. Detta har vi hört många gånger förr. På den punkten har debatten varit utomordentligt klargörande. Detta är alltså vad det är fråga om. Man skall skapa tillväxt genom lägre förmögenhetsskatt och genom skattesänkningar på 20 000 kr. för dem som tjänar 250 000 kr. Folkpartiet har samma uppläggning. Både Bengt Westerberg och Ulf Adelsohn säger att Sverige har så höga skatter att tillväxten hämmas här. Vi skulle ha västvärldens lägsta tillväxt i år. Det är möjligt. Men under de tre föregående åren hade vi den högsta tillväxten i Västeuropa trots dessa höga skatter. Jag tycker att Westerberg borde vara något försiktig när han påstår att vår lilla omsättningsskatt på 1 26 driver ut aktiespekulanterna från börsen. Har inte Bengt Westerberg noterat yran på börsen som nu pågått hela vintern? Har inte han noterat att i stället för att driva människor från aktiemarknaden dras till aktiemarknaden en hel del människor, en del som egentligen kanske inte borde vara där? Så fördelaktig är tydligen situationen för aktiespekulanter i Sverige i dag. Jag håller med Olof Johansson om att regering och riksdag inte kan sitta overksamma någon längre tid. Får vi inte fram en självsanering på aktiemarknaden, måste vi försöka se vad vi kan åstadkomma med lagens hjälp. Sedan säger Olof Johansson att man i centerpartiet — jag förmodar att det är den nya linjen i centerpartiet, småfolkets parti — är så bekymrad över den kraftiga kursuppgången på börsen. Varför vill då centerpartiet offra 1 miljard kronor i sänkt skatt på aktier, arv och förmögenheter? Om något skulle ytterligare öka kursuppgången, så skulle naturligtvis skattesänkningar på 1 miljard för dem som arbetar med aktier göra det. Centerpartiet har kommit i otakt med sin krisgrupp, eller vad det nu heter. De motioner som nu ligger borde sättas i en tuggapparat och göras om nu när man har fått nya riktlinjer och skall bli folklig och jämlik. Då duger inte dessa förslag. Bertil Måbrink för fram en tes som kommunisterna lyckligtvis är alldeles ensamma om i Sveriges riksdag. Han hävdar att vi i stort sett skulle kunna konfiskera det svenska näringslivets vinster och använda dem för matsubventioner, barnbidrag och allting som kommunisterna vill lova ut till svenska folket. Bertil Måbrink säger att det är löntagarnas pengar, för dem har de arbetat ihop. Men, Bertil Måbrink, vad hände de år då vinsterna i svenskt näringsliv sjönk till botten, när företagen slogs ut och 35 000 människor förlorade sitt jobb bara i industrin per år? Ja, löntagarna fick inte högre reallöner därför att vinsterna sjönk. Tvärtom, det var under den perioden som reallönerna också sjönk. Det som har hänt nu är att vinsterna visserligen har stigit, men reallönerna har åtminstone hållits oförändrade och kan i år stiga ganska betydligt, samtidigt som vi har fått 100 000 nya jobb i Sverige. Visst kan vi ta bort vinsterna och dela ut dem kortsiktigt, men efter ett tag kommer hundratusentals människor att vara utan jobb och svenskt näringsliv gå i kvav. Bengt Westerberg vill veta vad vi skall göra mot arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten. Han hävdar att — det har han rätt i — arbetslösheten har spelat en stor roll för det som har hänt med människornas inkomster. Men minst lika väsentligt som arbetslösheten under de gångna åren har varit det förhållandet att hela ökningen av sysselsättningen i Sverige från 1970 fram till 1982 utgjordes av deltidsjobb. Det kom inte till ett enda nytt heltidsjobb. Det betyder att åtminstone 100 000 människor, framför allt kvinnor, tvangs att ta deltidsjobb fastän de inte ville ha det utan ansåg att de behövde jobb på heltid. Sedan 1982 har vi fått 100 000 nya jobb i Sverige. Det intressanta är att alla dessa jobb är på heltid. Vi vet — det kan vi se i statistiken — att en rad hushåll fått en väsentligt förbättrad inkomstsituation därför att man har kunnat gå över från deltid till heltid. Med den förbättring av arbetsmarknadsläget som nu pågår och med den ökning av sysselsättningen som vi nu har kommer arbetslösheten att fortsätta att trängas undan. Westerberg frågar vidare om jag är intresserad av tanken att sänka arbetsgivaravgiften för ungdomar. Jag antar att det gäller alla ungdomar. I varje fall är det en mycket dyr metod, kanske är det en felaktig metod, men det utesluter naturligtvis inte att man kan behöva studera den. Jag tror nämligen att risken är att vi låser fast ungdomar i låglönejobb, med fortsatt dålig utbildning, att vi missar chansen att ge dem bättre utbildning och bättre arbetslivserfarenhet så att de den vägen kan leva bättre åren framöver, inte genom en tillfällig subvention som sedan kan skapa svårigheter. Slutligen, herr talman! Vi är alla på det klara med, hoppas jag, att den faktor som kanske har orsakat de största skadorna när det gäller fördelningen av inkomster och förmögenheter i Sverige under senare år är inflationen. Inflationen har omfördelat kolossala belopp från dem som äger litet till dem som äger mycket. När nu inflationen går ned ger vi ett väsentligt bidrag till en jämnare fördelning.

Herr talman! Får jag bara säga till herr Måbrink, att om vi skulle följa hans recept, skulle börsraset bli så stort att börsraset för Fermenta vid en jämförelse skulle framstå som en andeviskning. Jag tror att miljarderna skulle smälta som smör i solsken, herr Måbrink, och det skulle inte bli mycket kvar. Kjell-Olof Feldt går runt problemen. Jag undrar om han egentligen inte vill tala om skälen till de problem vi har. Tillväxten, sade jag, är naturligtvis det viktigaste för att man verkligen skall kunna föra en bra fördelningspolitik. Kjell-Olof Feldt måste ha sagt fel, eftersom finansministern ju måste veta att vi i Sverige har haft en lägre tillväxt i genomsnitt än hela OECD-området under den period som har gått, och vi har haft den lägsta tillväxten i Norden. Det är facit av er regeringstid, och det måste ju finansministern känna till. Det handlar naturligtvis inte bara om en tillväxt, utan det är också en fråga om hur man vill fördela. Det är därför som vi har sagt att vi vill ha skatt efter bärkraft. Vi måste också ha en fördelning som innebär att lönen blir en större del och skatten blir en mindre del, eller, för att tala i klartext: Vanliga människor får reallöneökningar, och stat och kommun tar litet mindre av dem. Det är därför som vi föreslår att man för barnfamiljerna skall sänka skatten med 4 500 kr. per barn. Därför tycker vi också att det är så bra att kommunalskatten sänkts i de kommuner där vi har majoritet — Malmö, Uppsala, Karlstad; t.o.m. i Helsingfors har den sänkts mot John-Olle Perssons vilja. Det är också därför som vi tycker att det är så viktigt att man återinför inflationsskyddet. Inför denna avtalsrörelse kan man konstatera att vi i Sverige får en inflation på 4 96 — det verkar ju bli så. Då krävs det enligt TCO 7-8 90 höjning brutto bara för att bibehålla oförändrade reallöner. Det visar hur viktigt det är att indexskydda skatteskalorna. Vi är medvetna om att det kan finnas behov av fler och ytterligare skattesänkningar än dem som vi har föreslagit. Vi är beredda att diskutera detta. Men vi är också på det klara med att om skatterna skall sänkas ytterligare måste man spara i fråga om kommunerna och inte höja någon annan skatt eller fördela om. Inget förslag är fullständigt, och vi är beredda att diskutera. Men grundtesen, när vi nu talar om den nya fattigdomen, måste ändå vara att den som betalar skatt inte skall behöva socialbidrag, och att den som behöver socialbidrag inte skall betala skatt. Det måste vara ganska naturligt, och det vore egentligen enkelt för oss alla att komma överens om, att en person som för sitt uppehälle måste begära socialbidrag naturligtvis skall slippa betala skatt. Vi borde verkligen kunna samlas kring något sådant. Men, Kjell-Olof Feldt, det besvärliga för regeringen är att vi har västvärldens lägsta tillväxt och att vi har haft en lägre tillväxt. Det är också därför som det finns så litet att fördela, förutom att stat och kommun har tagit så mycket.

Herr talman! Jag vill understryka det som Ulf Adelsohn slutade sitt anförande med, nämligen betydelsen av den ekonomiska tillväxten, att kakan växer så att vi kan både öka reallönerna och bättre lösa de offentliga uppgifter som vi har tagit på oss. Det här borde inte vara en kontroversiell fråga. Jag tittade i regeringens finansplan där man skriver ganska mycket och ganska utförligt om tillväxt utan att för den skull komma fram till några konkreta åtgärder. Men i den del av finansplanen där man skriver om den allmänna ekonomiska politiken nämns tillväxten inte mindre än fyrtioåtta gånger, medan däremot fördelningsfrågor nämns betydligt färre gånger — jag tror det var omkring åtta gånger. Även regeringen är alltså medveten om att tillväxt är nödvändig för att vi skall kunna lösa en lång rad problem. Då är frågan vilka slutsatser vi skall dra. Regeringen säger att det bl.a. behövs ett skattesystem som har en mer tillväxtbefrämjande inriktning. Det är precis detta som vi tycker är viktigt. Det är viktigt att ha ett skattesystem som befrämjar tillväxten. När vi föreslår lägre marginalskatter är det inte därför att det skulle vara särskilt synd om personer som i dag betalar höga marginalskatter, att de har för litet pengar efter skatt. Det viktiga är att den extra arbetsinsatsen, risktagandet, det som kan göras utöver vad som redan görs också kan ge en rimlig avkastning. Problemet i dag är att väldigt många människor upplever att när de gör en extra insats, när de tar en extra risk, när de sparar pengar och satsar dem i ett företag, när de bygger ut ett företag som de har grundat och där de har anställt några personer och där det finns en chans att anställa fler, då försvinner en mycket stor del av extrainkomsten i skatt. Detta gör att många avstår från de insatser som skulle kunna vara av mycket stor betydelse för tillväxten och möjligheten att få fler arbeten i samhället. Det är därför som vi föreslår en sänkning av marginalskatterna, inte för att ge högre materiell standard åt de människor som i förstone skulle få del av de här skattesänkningarna, utan för att de skall göra insatser, så att alla nyfattiga och alla löntagare som vill ha högre löner verkligen kan få ut någonting. En annan viktig faktor för att vi skall kunna få tillväxt i ekonomin är, som Kjell-Olof Feldt också var inne på, att vi får ned inflationstakten. Det har inte varit något fel på finansministerns ambitioner under de senaste åren. Jag har berömt det många gånger, men det har varit fel när det gäller förmågan. Inflationen har blivit dubbelt så hög som de mål som finansministern i olika sammanhang har angivit. Nu är det nödvändigt att vi får ned inflationstakten. Vi kan möjligen hoppas på att de sjunkande oljepriserna kommer att hjälpa oss i år, så att vi kommer ned till en inflationstakt som ligger mer i linje med inflationstakten i andra länder. På det sättet kan vi förstärka den svenska konkurrenskraften, och vi kan få större tillväxt och skapa arbeten. Får jag till sist bara säga att på de frågor som jag har ställt till finansministern om besparingar beträffande kommunerna, om vårdnadsbidrag och om ungdomar och arbetslöshetsförsäkring har jag ännu inte fått något svar. Jag vädjar till finansministern att utnyttja sina sista minuter till att svara på frågorna.

Herr talman! Låt mig något återkomma till skatterna. Finansministern har inte tagit chansen att lätta på förlåten och tala om vad som pågår i finansdepartementet. Det må så vara, men jag vill säga, att om man nu följer den linje som ryktena talar om, att det kommunala grundavdraget skall höjas, är det också viktigt att komma ihåg den effekt på skatteskalan som följer av inflationen. Det blir en komplicering av avtalsrörelsen, om man tappar bort inflationsskyddet, vilket, som bekant, inte har varit tillräckligt under de gångna åren. I avtalsrörelsen kommer det här att spela en stor roll, vilket framgår av de bud som har lagts fram, inte minst buden från privattjänstemannakartellens sida. Jag har inte fått svar på min fråga beträffande den kommunala skatteutjämningen. Vi betraktar en utökad kommunal skatteutjämning som någonting som i första hand berör låginkomsttagare. När det gäller en familj på två personer, där vardera tjänar 80 000 kr., är enligt den kommunala taxeringen skillnaden i skatt i en högskattekommun och i en lågskattekommun i dag större än 10 000 kr. Skillnaden måste anses vara oacceptabel, och vi har därför föreslagit att ytterligare 1 miljard kronor reserveras för kommunal skatteutjämning. Att utjämna kommunalskatterna är också av stor betydelse i arbetet för att åstadkomma rättvisa marginalskatter. En kommentar till SCB-undersökningen. Även jag tycker att det är viktigt att vi inte tar alla siffror för gott. Jag har därför hela tiden hänvisat till den ökning av antalet socialbidragsmottagare som vi kan konstatera. Det är viktigt att vi får en analys och ett klargörande, men det finns ingen anledning att vänta med alla åtgärder till dess analyserna i regeringskansliet är klara. Kjell-Olof Feldt upprepar ett argument som han använde också i den allmänpolitiska debatten. Vi vill självfallet stimulera även vanligt folk, inte bara institutioner, att satsa riskkapital, och då bl.a. på börsen. Det är bakgrunden till vårt förslag. Det har varit en oerhörd omfördelning till institutionernas fördel. Genom devalveringspolitiken är det storföretagen som hela tiden har fått fördelarna, medan småföretagen och småspararna har glömts bort. Kjell-Olof Feldt försökte ägna sig åt centerpartiets valanalys. Vi lyssnar naturligtvis på rörelsen. Får vi bidrag från något annat håll, lyssnar vi gärna på det också. Men hur vore det om socialdemokraterna lyssnade litet grand på rörelsen ute i sin egen rörelse, dvs. på landsdelsupproren? Inte heller i dagens debatt sägs det ett ord om betydelsen av regionalpolitik, regional balans och en strukturpolitik som värnar jobben.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga Kjell-Olof Feldt: Vad är en acceptabel standard för att man skall vara berättigad till socialbidrag? Det kan väl finansministern klargöra. Är det att vi skall gå tillbaka ända till statarsamhället, eller vad menar finansministern? Det finns, Kjell-Olof Feldt, ingen annan fördelning än den mellan kapital och arbete. Under en rad år har vinsterna ökat oerhört kraftigt och därmed också spekulationen. Ett exempel: Omsättningen på börsen har sedan 1980 elvadubblats. På vilkens bekostnad har det skett? Jo, på de vanliga människornas. De har drabbats av sänkta reallöner och försämringar på andra områden. Det är därför som socialbidragskön växer. Det är detta som det handlar om. Då måste man föra en konkret debatt och ge ett klart besked. Är det inte nu dags för en omfördelning, från dem som har berikat sig så oerhört såväl under de borgerliga regeringsåren som under de socialdemokratiska till dem som hela tiden har fått det sämre? Om man på detta sätt höjer människornas standard, kan man plocka bort folk från socialbidragsköerna. Vi kör inte med några ”buskargument” eller med demagogi, Kjell-Olof Feldt! Antingen har Kjell-Olof Feldt läst våra ekonomisk-politiska motioner, eller också har han det inte. Jag förmodar att det är det förstnämnda som stämmer. Vi har inte talat om konfiskation. Vi har sagt: Lägg 6 90 skatt på aktiehandeln! När vi skulle lägga 1 90 skatt på aktiehandeln skrålade de borgerliga: Då försvinner börsen, och då blir det kaos. Detta hände inte, utan handeln ökade och blomstrar som aldrig förr. Lägg 6 70 skatt på aktiehandeln! Vi har också sagt: Höj bolagsskatten med 8 96! Bolagsskatten har sjunkit och är i dag mycket låg. Höj också skatten på de stora arven och förmögenheterna! Det är vad vi har sagt. Det är väl ingen konfiskation. Detta kan vi väl diskutera, vi som har den svenska arbetarrörelsen som grund. Det är också dessa krav som alltmer reses i olika delar av landet. Det är ingen skatterevolt av människor som högern tror att man kan suga åt sig. De krav som förs fram ute bland folk handlar om en fördelningspolitik på vinsternas bekostnad. Låt mig sedan säga följande till herr Westerberg: I dag har bostadsutskottets socialdemokrater och vpk-are beslutat föreslå riksdagen att återinföra bostadsbidragen för ensamstående. Folkpartiet, moderaterna och centern gick emot detta.

Herr talman! Den något oordnade reträtten här från Ulf Adelsohn i resonemanget om skatterna och den nya fattigdomen är ganska talande. Kvar står ju att moderata samlingspartiet under hela valrörelsen och hela denna vinter har drivit tesen — faktiskt ända fram till i dag — att det är skatternas fel att folk behöver socialbidrag. Den uppfattningen kan han inte stå för längre, i varje fall inte i så extrem form. Nu kommer Ulf Adelsohn med en helt annan idé: att socialbidragstagarna borde slippa att betala skatt. Det är en ny och intressant typ av socialpolitik. Jag vet inte riktigt hur den skall utformas, men jag ser med spänning fram mot en motion av den innebörden från moderata samlingspartiet. Men då får ni också göra om hela ert skatteförslag. Ni kan inte höja skatten för de här människorna samtidigt som ni talar om för dem att de inte skall betala någon skatt. Jag konstaterar att moderaternas intresse för fördelningspolitiken rör sig någonstans i de övre sfärerna. Det är där lättnaden skall komma för att allt det vackra och fina för dem som i dag har höga inkomster, förmögenheter osv. skall lockas fram. Jag skall också knyta an till det resonemang som Bengt Westerberg för och som jag ganska långt kan instämma i. Han sade att man genom riktigt insatta skattesänkningar kan främja den ekonomiska tillväxten. Vi har varit ense om, bl.a. när vi utformade 1982 års skattereform, att marginalskatterna i Sverige stigit eller, om vi inte gjorde någonting åt det, skulle komma att stiga till nivåer där de bl.a. definitivt skulle bli inflationsdrivande i en omfattning som allvarligt skulle skada tillväxten i den svenska ekonomin. Men det är en sak. En annan är att man från borgerligt håll för debatten på ett sådant sätt att man ger intryck av att lägre marginalskatter direkt gynnar de lågavlönade i Sverige. Det gör de inte. De kan göra det genom en process via lägre inflation och ökad tillväxt, men låt oss föra den debatten på ett sådant sätt att folk begriper vad vi talar om. Det är vidare riktigt att inflationen i Sverige har varit högre än vad som motsvarar de mål som regeringen har fastlagt. Men det intressanta är ju att vi mellan 1981 och 1985 faktiskt har halverat inflationstakten, från 13 2 till 7 Jo, och att vi i år klart har chansen att halvera den en gång till, ned till 3,5 90. Det är inte bara vår egen förtjänst — det skall klart sägas — men den ekonomiska politiken har ändå bidragit till att vi nu kan utnyttja sjunkande oljepriser, förnuftigare valutakurser och lägre räntor. Det hade inte varit möjligt om vi hade drivit en ekonomisk politik som t.ex. hade inneburit ständigt ökande budgetunderskott. Herr talman! Jag vill också besvara en fråga som Bengt Westerberg ställde inledningsvis. Den gällde utrymmet för höjda reallöner framöver och om jag är medveten om att det förekommer en konkurrens mellan den offentliga och den privata konsumtionen och därmed om utrymmet för höjda reallöner. Ja, jag är medveten om den konkurrensen, och ytterligare åtgärder vilka berör den kommunala ekonomin kommer att föreläggas riksdagen. Med anledning av Olof Johanssons fråga varför vi inte lägger fram en proposition om reformering av den kommunala skatteutjämningen vill jag säga att vi har två skäl för detta. Det ena är att de förslag som har lagts fram enligt min mening inte löser de grundläggande problem som vi har med den kommunala skatteutjämningen. Det allvarligaste är att det nuvarande systemet trots sina enorma kostnader — det handlar nu om 12 miljarder i statsbidrag — fortfarande har en mycket liten utjämningseffekt på kommunalskatterna. Vidare har utredningen på området inte heller kunnat hitta någon väg att bemästra kostnadsstegringarna. Olof Johansson var mycket stolt över att centerpartiet lyckats framtvinga en fördubbling av kostnaderna för den kommunala skatteutjämningen. Det är faktiskt en tveksam merit att ha åstadkommit detta. Det andra skälet är att vi vid en genomgång av förslaget har funnit att det innehåller ganska allvarliga tekniska fel. Såvitt vi förstår är systemet felkonstruerat — det ger i varje fall helt oväntade effekter när det gäller vissa former av bidragsberäkningar. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord till Bertil Måbrink, som inbjuder till samarbete till vänster. Om vänsterpartiet kommunisterna skall bli en trovärdig samarbetspartner i ekonomiska frågor, kan ni ju inte använda de allra enklaste varianterna av gammaldags kommunistisk retorik. Ni kan inte hävda att det enda fördelningsproblem som vi har är det som gäller fördelningen mellan arbete och kapital. Vi har problemet med fördelningen konsumtion-sparande, sparande-investeringar, fördelningen skulder inom landet-skulder i utlandet. Den svenska arbetarrörelsen, som jag tillhör, var helt ense 1981 — både partikongressen och LO-kongressen — om att vi måste ge svensk industri en ny chans till expansion och utveckling efter det att vinsterna hade pressats i botten under den borgerliga tiden. Och för det krävs det bättre lönsamhet. Det var en stor påfrestning för vårt parti och för fackföreningsrörelsen att gå in för en sådan politik. Det har naturligtvis krävts oerhört mycket av pedagogiskt arbete ute bland våra medlemmar för att förklara detta. Men kommunisterna gör sitt bästa för att förstöra den politik som har lagts upp. Medlemmarna i fackföreningsrörelsen är nog mer än vad Bertil Måbrink tror medvetna om att det kommunisterna är ute efter är mycket kortköpta vinster för landets löntagare. När man säger att omsättningen på aktiebörsen har gått upp så våldsamt, att det har skett på löntagarnas bekostnad och att den ökade omsättningen skulle driva ned reallönerna, är det bara att påminna om att det var under den tid när börskurserna sjönk och vinsterna gick ned som reallönerna sjönk. Det är helt absurt att föra ett sådant resonemang som Bertil Måbrink för. Under fjolåret ökade börsens omsättning med 60—70 miljarder. Då skulle löntagarna alltså ha förlorat 60-70 miljarder. Nu har kurserna gått ned med 20 miljarder sedan årsskiftet. Men jag skulle inte tro att Bertil Måbrink går ut och säger att löntagarna nu har tjänat 20 miljarder därför att kurserna har gått ned med samma värde. Bertil Måbrink bör behärska sig en aning när det gäller att beskriva de ekonomiska sammanhangen. Om vänsterpartiet kommunisterna vill delta i arbetet här i riksdagen på rimliga villkor, bör man inte slå blå dunster i ögonen på folk genom att säga att det finns oerhört enkla lösningar på de ekonomiska problem vi är i färd med att lösa. Jag tror, herr talman, att det för de svenska löntagarna — som ändå är de som kommer att utgöra huvudparten av dem som berörs av fördelningspolitiken framöver — just nu är viktigast att vi klarar inflationsbekämpningen, att sysselsättningen kan fortsätta att öka och att vi kan fullfölja den politik som leder till att de i år för första gången sedan 1976 får en höjning av sin levnadsstandard.

Herr talman! Låt mig än en gång slå fast: Allt fler kan inte längre klara sig på sin lön. Det beror inte på att lönerna i och för sig är för låga utan på att skatterna är för höga. Skatterna är 30-40 26 högre än i andra länder med samma sociala trygghet, socialminister Gertrud Sigurdsen! Låt oss också än en gång slå fast att den fördelningskonflikt vi upplever inte är en konflikt mellan arbete och kapital utan mellan den enskildes krav på att få behålla en anständig del av det han eller hon arbetar ihop och politikernas allt hårdare anspråk på den enskildes pengar. Låt oss dessutom slå fast att de skattehöjningar som genomförts sedan socialdemokraterna vann valet 1982 i hög grad har vänt den tunga änden nedåt och drabbat hushåll med låga inkomster eller stor försörjningsbörda särskilt hårt. Det må gälla höjningarna av momsen, el-, oljeeller bensinskatterna, löneskatterna — som urholkar löneökningsutrymmet —, det borttagna förvärvsavdraget för barnfamiljerna eller urholkningen av den underbara nattens skattereform. Detta, Kjell-Olof Feldt, har faktiskt slagit särskilt hårt iinkomstlägen mellan 70 000 och 95 000 kr. I högskattesamhället, Kjell-Olof Feldt, måste man nämligen också beskatta låga och vanliga inkomster hårt. Detta är ett av de viktigaste motiven för att försöka komma ifrån vår föga hedervärda ställning som högskattelandet nummer ett i världen. Dessa skattehöjningar, Kjell-Olof Feldt, har också drivit på inflationen och medverkat till att den blivit ungefär dubbelt så hög som i våra grannländer. Och 10 96 extra inflation under de här åren har betytt mycket i fråga om försämrad köpkraft för dem som har svag ekonomi. Så är det med den saken. Låt oss också slå fast att en av anledningarna till den nya fattigdomen är att allt fler tvingas försörja sig på deltidsjobb eller utförsäkrats från arbetslös hetskassorna, därför att det inte tillskapats tillräckligt många nya jobb trots tre års högkonjunktur. Det är i sin tur en följd av den låga tillväxten i vårt land — på jumboplats i vår del av världen. Det sägs ibland att skatterna måste vara så höga för att klara solidariteten med svagare grupper. Men det är inte sant. Den ena utredningen efter den andra från regeringens kansli visar tvärtom att skattepengarna ofta används till sådant som kommer redan väletablerade, välutbildade eller välavlönade till del. Ta t.ex. barnomsorgsstödet, det största familjepolitiska stödet! Detta stöd används dubbelt så ofta i akademikerhushåll som i arbetarhushåll. Två av tre arbetarfamiljer får ordna sin barntillsyn själva utan något stöd. Men de måste samtidigt vara med och betala den kommunala barnomsorgen. Och det märkliga, fru Sigurdsen, är ju att det är ni socialdemokrater som mer än några andra drivit fram denna föga rättfärdiga fördelningspolitik. Skall vi få fart på tillväxten så att vi får fler riktiga jobb och också något att fördela, skall vanliga inkomsttagare få det bättre, kunna leva på sin inkomst, då är det faktiskt i första hand skatterna som måste sänkas. En rättfärdigare och tillväxtbefrämjande skattepolitik är i dag den viktigaste sociala reformen, fru socialminister. Höjda skatter, ökade bidrag löser inte problemen, de förvärrar dem. Få barnfamiljer har fått det bättre sedan de fick bekosta den största barnbidragshöjningen hittills. Skattetrycket måste successivt sänkas så att det närmar sig den nivå som gäller i vår omvärld. Marginalskatterna måste sänkas också i låga och vanliga inkomstlägen, så att det blir möjligt med reallöneökningar utan att kostnadsökningarna överstiger vad vår konkurrensförmåga tål. Då har vi också möjligheter att dämpa inflationen. Och att dämpa inflationen är särskilt viktigt när det gäller dem som har svag ekonomi — därvidlag håller jag med finansministern. Jag vill, herr talman, slutligen ställa några frågor till Gertrud Sigurdsen. Är man beredd att låta skatten ta hänsyn till hur många som skall leva på hushållsinkomsten, inte bara till hur många som tjänar in den? Är regeringen beredd att successivt minska — inte öka — beroendet av inkomstprövade bostadsbidrag, så att också de som bäst behöver en inkomstökning får något kvar av denna? Är regeringen beredd att medverka till en rättvisare fördelningspolitik genom att låta en del av barnomsorgsstödet gå direkt till föräldrarna som vårdnadsersättning och genom att höja garantibeloppet för de sämst ställda inom föräldraförsäkringen? Är regeringen beredd att se över existensminimireglerna, så att de inte diskriminerar dem som själva tar hand om sina små barn? Är regeringen beredd att göra det möjligt för kommuner och landsting att hushålla bättre genom att underlätta — inte försvåra — enskilda initiativ på de olika vårdområdena och genom att låta de detaljreglerade statsbidragen försvinna? Då skulle det också bli möjligt att sänka kommunalskatterna, något som skulle vara särskilt viktigt också för dem som har svag ekonomi.

Herr talman! Kjell-Olof Feldt har nu dragit sig tillbaka, möjligen för att studera SCB-undersökningen en gång till. Då kommer han att finna att han sade fel i kammaren för ett tag sedan när han hävdade att det är 700 000 personer som lever under socialbidragsnormen. Det är inte 700 000 personer utan 700 000 hushåll. Därmed är det mycket fler människor än han upplyste om, och det är många fler barn. Det är sant att de flesta socialbidragstagare enligt denna undersökning är barnlösa hushåll. Men om man räknar med de människor det handlar om, så är de allra flesta föräldrar och barn. Jag skulle vilja påminna om barnen i det här sammanhanget. Enligt TV-Aktuellts och SCB:s undersökning häromveckan finns det omkring 300 000 barn med föräldrar som lever under socialbidragsnormen. Man räknade också fram hur många som befinner sig i vad man kallar riskzonen eller har en pressad ekonomi. Ser man på hela det blocket så finner man där 6 av 10 ensamföräldrar, varannan tvåbarnsfamilj och tre fjärdedelar av alla familjer med tre barn eller flera. Ordet nyfattigdom antyder kanske att det här är ett nytt problem. I själva verket är det ju samma gamla elände som vi alltid har dragits med, att pengarna tar slut. De som tror att det finns enkla orsaker till det problemet tror också att det finns enkla lösningar — att det bara handlar om att skära kraftigt i den offentliga sektorn och sänka alla skatter eller att man kan klå kapitalet och dela ut företagens pengar till alla. Men sådana patentmediciner duger inte. De är för enkla. Vi får i stället arbeta på många olika områden för att stötta upp folk med knackig ekonomi. Vi måste ha ett rättvist skattesystem, som tar hänsyn till den verkliga bärkraften. Vi måste ha ett socialt skyddsnät, så att vi gemensamt tar ansvar för varandra. Vi måste också omfördela en hel del mellan olika perioder i livet. När man jobbar och står på och tjänar pengar kan man betala litet mera. När man sedan är sjuk, arbetslös eller gammal skall man i gengäld kunna ha en hygglig standard. Vi måste också omfördela mellan perioder i livet när man har barn att försörja och perioder när man bara har sig själv att ta hand om. Det är svårt att konstruera de sociala förmånerna så att alla blir nöjda. En huvudfråga gäller blandningen mellan generella och selektiva förmåner. Generella förmåner är ju sådana som går ut lika till alla, som t.ex. barnbidragen. Selektiva går bara till vissa grupper och beror för det mesta på inkomsten — bostadsbidragen är ett exempel. Säkert behövs båda de här formerna. Men i vilka doser? Generella förmåner är dyra, för de går också till folk som inte behöver dem så mycket. Selektiva är mera träffsäkra, men de har andra nackdelar. För det första måste man bygga upp stora kontrollsystem med blanketter och register och med insyn i enskilda människors ekonomi. Det känns kränkande. För det andra skapar de vad som kallas för marginaleffekter. När inkomsten stiger för en ensamstående mamma med ett barn, då ökar inte bara skatten, utan då försvinner också bostadsbidraget. Är barnet under sju år kan det också hända att barnomsorgstaxan går upp. En ensamstående förälder med mellan 6 800 och 10 000 kr. i månaden får i dag inte behålla ens tre tior av en inkomstökning på 100 kr., och hundratusentals barnfamiljer med låga och normala inkomster är i precis samma läge. Det här är helt orimligt. Kjell-Olof Feldt har oavbrutet lovat att de allra flesta skall ha högst 50 26 marginalskatt. I stället är det nu de lägsta inkomsttagarna som får ut minst av en inkomstökning. Undra på att avtalsförhandlingarna går trögt i en så omöjlig situation att en nettolönehöjning på 1 kr. kräver att arbetsgivarens kostnader ökar med 6 eller 7 kr.! Vad som överraskar oss väldigt mycket är att socialdemokraterna verkar så handfallna inför det här problemet. Ni säger att ni är emot marginaleffekterna och är uppmärksamma på problemet, men ni gör nästan ingenting, och det lilla ni gör förvärrar problemen. Ute i kommunerna slår socialdemokratiska politiker vakt om inkomstgraderade barnomsorgstaxor. Här i riksdagen ägnar sig socialdemokraterna åt att höja bostadsbidragen. Borta i kanslihuset sitter socialdemokratiska politiker och filar på ytterligare förslag som går i samma riktning. På det här sättet befäster man fattigdomsfällan. Dessutom går man rakt emot sin egen ideologi. För är det någonting som socialdemokraterna har betonat genom alla år, så är det just att socialpolitiken och fördelningspolitiken skall vara generella, att man skall undvika en alltför selektiv inriktning. Men praktik och principer går åt olika håll. Man säger en sak på sina kongresser och sina möten och gör sedan någonting helt annat. Låt mig ta ett exempel till. Någonstans långt inne i kanslihuset finns det en barnoch ungdomsdelegation, där Olof Palme tidigare var ordförande. Före valet kom den delegationen med en stolt paroll: ”Barn behöver sina föräldrar”. Sida upp och sida ner skrev man om hur viktigt det var att barn fick mera tid tillsammans med sina föräldrar. Det var mycket bra sagt, mycket klokt. Barn behöver verkligen sina föräldrar. Men återigen tycks det vara en ocean mellan socialdemokratiska idéer och socialdemokratisk politik. För när vi år efter år har föreslagit ett vårdnadsbidrag som skulle göra det möjligt för barn att få mer tid tillsammans med sina föräldrar, har det varit som att tala med en vägg. Också ide samtal som nu har förts om familjepolitiken har socialdemokraterna varit helt oförstående inför den tanken. När vi talar om vårdnadsbidrag, när vi vill ge barn mera tid tillsammans med sina föräldrar, då verkar socialdemokraterna ha gått ohjälpligt i baklås. Varför, fru Sigurdsen, varför?

Herr talman! ”Regeringen måste göra något”, säger den från valrörelsen kända TV-familjen Hållén utanför Enköping och uttalar tvivel gentemot sin regering, enligt Expressen från i går. Och de är inte ensamma. Tvivlet gentemot regeringen fanns också i valrörelsen hos den här familjen, men ett besök av socialminister Sten Andersson fick dem den gången på andra tankar. Det är de nya siffrorna på att de fattiga fått det sämre och att klyftorna i samhället har ökat påtagligt som upprör inte bara den här familjen. Missnöjet grasserar på många håll. Att fördelningspolitiken har gått snett under den socialdemokratiska regeringstiden är uppenbart för allt fler. Man kan rent av tala om att ett socialpolitiskt skeppsbrott har ägt rum bakom Rosenbads fasader. Den verklighet som obevekligt tränger sig på vanliga människor ute i bostadsområdena och som den socialdemokratiska retoriken inte kan förändra är att man finner att det blir allt svårare att klara sin ekonomi. Den enskilda familjens känsla av att den har fått det sämre bekräftas av kalla siffror. Alltför många lever under gränsen för existensminimum. Antalet socialbidragstagare ökar i hastig takt. I exempelvis Malmö utgjorde de 1985 13 96 av befolkningen. På några år har socialbidragen i Malmö ökat från 50 milj.kr. till 300 milj.kr., och detta i en situation när arbetslösheten hotar att stiga ytterligare. Man vågar inte tänka på hur många det då måste vara som lever på marginalen! Ett minimikrav på en regering, kapabel att ta itu med alla de bekymmer som hopar sig för stora grupper av människor, är att den helhjärtat erkänner att många har det bekymmersamt. I stället intar regeringen en försvarsattityd. Man skönmålar verkligheten i stället för att se den som den är. Den tid är sedan länge förbi då en familjeförsörjare med normal inkomst kunde försörja sin familj. Det vore annars ett ganska rimligt krav som man borde kunna ställa på en normalinkomst, att den skulle kunna räcka till en familj, åtminstone när barnen är små. Men det är effektivt omöjliggjort genom en skattepolitik som inte tar hänsyn till försörjningsbördan. För att rätta till orättvisorna föreslår vi att hemmamakeavdraget etappvis skall höjas till 6 000 kr. Vi föreslår också en kraftig höjning av det kommunala grundavdraget. För många barnfamiljer finns ingen valfrihet. För att försörja familjen måste båda föräldrarna arbeta utanför hemmet — på heltid. Det i sin tur gör att många barn får vara på daghem alldeles för länge. Det i sin tur betyder att trötta föräldrar får alldeles för litet tid över för de egna barnen, och det är ett fattigdomsbevis i vårt samhälle. Denna brist på valfrihet är också en fattigdomsfälla. En höjning av levnadsstandarden som många småbarnsföräldrar önskar är att få mer tid för barnen. Men detta elementära krav kan inte den socialdemokratiska politiken tillgodose — inte ens om man pumpar in mer pengar. Och värst av allt: Bristen på förståelse för detta elementära krav på mer tid för barnen är ideologiskt motiverad, och därför är motståndet doktrinärt hårdnackat. Bristen på valfrihet är en sida av nyfattigdomen. För att skingra denna fattigdom och öka valfriheten för småbarnsföräldrar vill vi i centern införa en rejäl vårdnadsersättning med till att börja med 24 000 kr. per år till varje familj med barn i förskoleåldern. Det skulle bli ett bra tillskott till familjernas ekonomi. Vårdnadsersättningen har många fördelar: För det första motsvarar vårdnadsersättningen som hand i handske vad svenska familjer vill ha. Detta visar ett flertal undersökningar helt entydigt. Socialdemokraterna försöker ignorera denna uttalade opinion, och det är ett fattigdomsbevis. För det andra skulle införandet av en vårdnadsersättning vara ett uttalat erkännande av att också arbete med barn i hemmet är ett arbete. Socialdemokraterna vägrar att erkänna det. För det tredje skulle vårdnadsersättningen ge föräldrar valfrihet. De kan välja att arbeta hemma. Om de vill kan de i stället förkorta sin arbetsdag. Vårdnadsersättningen ger kompensation för det inkomstbortfall som uppstår för den som minskar sin arbetsdag från åtta till sex timmar och som har en inkomst på upp till ca 100 000 kr. Vårdnadsersättningen ger också underlag för ATP-poäng. För det fjärde ger vårdnadsersättningen en ensamstående förälder ett särskilt stöd. En ensamstående förälder måste oftast arbeta heltid, åtta timmar, för att kunna försörja familjen. Detta plus långa resvägar innebär att barnen måste vara på daghem orimligt många timmar. För det femte skulle vårdnadsersättningen råda bot på de orättvisor som finns inom barnomsorgen i dag och som man pekar på i LO:s rapport Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten. Genom en vårdnadsersättning skulle resurserna till barnomsorgen fördelas på ett rättvisare sätt. Herr talman! Tid med barnen kostar pengar. En viktig rättvisefråga är att underlätta för föräldrar med småbarn att förena förvärvsarbete med föräldraskap utan att barnen kommer i kläm. Det bästa sättet att råda bot på de fördelningspolitiska orättvisorna i vårt land är att genomföra några av de förslag som vi har lagt fram. De har nämligen en fördelningspolitisk profil, och de tar speciell hänsyn till låginkomsttagare och småbarnsföräldrar.

Herr talman! Av de 550 000 socialbidragstagarna i vårt land är nästan hälften barnfamiljer. De nya siffrorna från SCB, enligt vilka nära en och en halv miljon människor ligger under eller nära det s.k. existensminimumet, visar på en brutal ekonomisk verklighet som många människor tvingas att leva i. Det är inte bara barnfamiljer som har det ekonomiskt svårt, utan det har faktiskt många andra människor, framför allt ensamstående män och kvinnor. Det nya när det gäller socialbidragen är att många människor trots att de har ett arbete tvingas söka hjälp därför att deras lön inte räcker till. Barnfamiljerna stupar ekonomiskt på den höga hyran och den dyra maten. Om man vill råda bot på den s.k. nyfattigdomen, är det alltså matkostnaderna och boendekostnaderna som man måste sänka. Det vore riktiga åtgärder, som skulle gynna även andra ekonomiskt trängda grupper. Sverige har världens högsta matskatt. Varje år betalar en vanlig tvåbarnsfamilj 8 000 kr. i moms på maten. Vpk vill ha bort matmomsen. Vidare är hyrorna alldeles för höga. Varje rum i nyproduktionen kostar nu 1 000 kr. i månaden. Det betyder 4 000 kr. i hyra för en fyrarummare. Bostadsbidragen har försämrats, och de räcker nu inte till. Boendet blir också alltmer segregerat och spekulationsinriktat. Den sociala bostadspolitiken är borta. Det är märkligt, tycker jag, att en arbetarregering inte gör något åt dessa två problem, dvs. matkostnaderna och hyrorna. De måste sänkas, och lönerna måste ökas, om vi skall få bukt med nyfattigdomen. Jag har suttit med i förhandlingarna om barnfamiljerna. Där har diskuterats vissa åtgärder som innebär förbättringar för dem. Bl. a. har vi talat om en höjning av barnbidraget med 1 000 kr. per år. Men mot denna tusenlapp skall då ställas de ökningar av matkostnaderna och hyreskostnaderna som redan har skett eller som kommer att ske. Man skulle kunna säga att 500 kr. är kompensation för redan skedda fördyringar och de återstående 500 kronorna kompensation för kommande fördyringar. En barnbidragshöjning kan inte och skall inte ses som ett medel att hejda en framväxande nyfattigdom bland barnfamiljerna — därtill är summorna alldeles för små. En förutsättning för att barnbidragshöjningen med en tusenlapp ändå kommer barnfamiljerna till godo är att finansieringen av den inte tas ut av samma familjer. Vissa av de förslag till finansiering av den här tusenlappen som framförts innebär just att barnfamiljerna själva får betala sin barnbidragshöjning. Om man tar bort mjölksubventionerna ökar kostnaderna med mellan 1 000 och 2 000 kr. per år. Folkpartiet har föreslagit att man skall finansiera barnbidragshöjningen på detta sätt, och regeringen är inte helt ointresserad av denna finansieringsform. Att höja priset på oljan är ett annat förslag. Men det skulle öka boendekostnaderna. Eftersom uppvärmningskostnaderna uppgår till 25-30 26 av hyran, skulle nämligen en höjning av oljepriset få ganska stora hyreshöjningar till följd. Man borde i stället använda de pengar man får in genom en oljeprisökning till att sänka boendekostnaderna. Det finns andra och bättre sätt att finansiera en barnbidragshöjning. Det har under senare år skett en gigantisk omfördelning av pengar i vårt land. Omfördelningen har inneburit att de som redan tidigare haft det bra ställt har fått det ännu bättre, medan människor i vanliga inkomstlägen har fått betala för detta genom att bl.a. avstå från reallönehöjningar. Det är de sjunkande reallönerna som har lett till den stora nyfattigdomen i vårt land. Vi kan inte fortsätta att omfördela mellan dem som redan har det ekonomiskt svårt, utan vi måste omfördela från de människor som har det bra ställt till dem som har det dåligt ställt. Det är detta mycket enkla konstaterande som hela fördelningsdebatten handlar om. Det är detta Dalauppror och uttalanden handlar om. Det är märkligt att regeringen inte lyssnar på de protester som framförs eller gör något åt den orättvisa fördelningspolitiken. Vpk:s förslag till finansiering av barnbidragen ingår i en ny fördelningspolitik. Vi vill ta från aktiemarknaden och betala barnbidragen med de vinster som har gjorts där. Vi vill ta från de 100 miljarder som omfördelats. Om man, som vpk föreslår, höjer omsättningsskatten på aktier med 6 76 och låter en tredjedel av denna höjning betala förbättringarna för barnfamiljerna, innebär det att 1,6 miljarder kronor kan gå till barnfamiljerna. Om vi dessutom genom en höjning av tobaksskatten får 0,7 miljarder, har vi de 2,3 miljarder som det paket som nu diskuteras skulle kosta. Jag tycker det vore märkligt om den arbetarregering som den socialdemokratiska regeringen är valde att finansiera en förbättring genom en rundgång av pengar, så att barnfamiljerna själva fick betala, vilket är vad borgarna föreslår. Folkpartiet vill ta bort mjölksubventionerna, och centerpartiet vill minska bostadssubventionerna och därmed höja boendekostnaderna och dessutom ta pengar ifrån de arbetslösa — moderaterna är ju inte med i diskussionerna längre.

Herr talman! Den här debatten handlar om nyfattigdom. Inte bara här i kammaren har vi under senare tid ofta hört om de människor som är ”nyfattiga”. Jag skulle till att börja med vilja slå hål på denna myt om att vi skulle ha en växande skara s.k. nyfattiga människor i vårt land. När man hör det ordet får man nämligen lätt intrycket att nya grupper av människor skulle ha fått behov av socialbidrag, människor med förhållandevis goda inkomster. Jag påstår att talet om en växande grupp nyfattiga är felaktigt. Nyfattigdom är en myt som med mytens kraft kan leda blicken från verkligheten. Det är inte nya grupper som har blivit fattiga. Det är — tyvärr, skulle jag vilja säga — samma gamla grupper och människor som alltjämt är fattiga. Det som hänt är bara att behovet i de här grupperna har blivit större — det är fler som inte klarar sin ekonomi. Och det är naturligtvis allvarligt att drygt en halv miljon människor tvingas söka socialbidrag. Enligt de rapporter som vi på socialdepartementet har fått från kommunerna är två tredjedelar av socialbidragshushållen hushåll utan barn. Den procentuella ökningen under tiden 1981-1984 har i själva verket varit kraftigast i gruppen hushåll utan barn, medan andelen barnfamiljer som behöver söka socialbidrag har minskat. Ensamstående män utan barn är den största gruppen, 39 20, och därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn. De utgör 21 26 av socialbidragshushållen, och det är de ensamstående kvinnorna utan barn som har ökat mest härvidlag. Antalet socialbidragstagare ökade kraftigt under de första åren av 1980-talet. Ökningstakten har visserligen minskat under de senaste åren, men ökningen fortsätter likväl. Den här utvecklingen är oroväckande, och därför har regeringen tillsatt en särskild analysgrupp för att få reda på följande: Hur ser socialbidragshushållen ut vid en närmare genomgång av läget, och varför har antalet fortsatt att stiga? Analysgruppen har fått ett år på sig; den skall vara färdig med sin analys vid slutet av 1986. Den har vidare fått i uppdrag av regeringen att i slutet av våren presentera en delrapport. Enligt den redovisning som jag har fått från analysgruppen skall den bl.a. i samarbete med SCB bearbeta det omfattande intervjumaterial rörande svenska folkets inkomster och levnadsförhållanden som SCB har för åren 1980-1985. Men man skall gå djupare och analysera vidare än vad som skett i den undersökning som TV-Aktuellt har presenterat. Man kommer inte att nöja sig med schabloniserade kostnader utan man skall utgå från verkliga boendekostnader, liksom utgifter och inkomster i övrigt så som dessa finns redovisade i SCB:s material för den som vill studera saken närmare. Därutöver skall det göras en enkät bland kommunerna under våren i år. De bakomliggande skälen till att så många tvingas söka socialbidrag har ju Kjell-Olof Feldt och andra varit inne på.

Nu har vi, med hjälp av en konsekvent ekonomisk politik, lyckats vända den här trenden, men det tar ju ett litet tag innan detta får genomslag. Vi har emellertid fått ned arbetslösheten, vi har fått till stånd en kraftig ökning av antalet sysselsatta. Vi tror att reallönerna har rutschat färdigt neråt nu — det blev en viss reallöneförbättring 1985, om man ser till inkomsten efter skatt. Barnfamiljerna har fått kraftiga förbättringar under 1985. Dessa förbättringar fanns inte med i det material som TV-Aktuellt presenterade, eftersom det materialet byggde på intervjuer från tiden 1983-1984. Nu står vi inför en avtalsrörelse som är ganska avgörande för utvecklingen i första hand för löntagarna men också för hela landet. Min förhoppning är att vi skall få löneavtal som ger utrymme för en låg inflation och därmed också ordentliga reallöneförbättringar samt att vi får avtal som innehåller en låglönesatsning och ger kraftiga påslag för dem som har de lägsta lönerna. Under den här debatten har gjorts försök till någon form av förhandlingar när det gäller barnfamiljernas situation och de åtgärder som regeringen har aviserat. Man har sagt att man gärna vill ha en bred lösning när det gäller stödet till barnfamiljerna. Jag tycker det är egendomligt att de borgerliga partierna säger sig anse att det skulle vara bra med en bred enighet i fråga om stödet till barnfamiljerna — för det tror jag skulle vara till fromma för dessa familjer — men samtidigt från talarstolen ställer ultimatum: Om inte det eller det finns med, då blir det ingen bred lösning. Jag tror att det är svårt att nå ett förhandlingsresultat, om man ställer sådana ultimativa krav. Det är intressant att lyssna till de borgerligas inlägg om vårdnadsbidrag. I synnerhet Daniel Tarschys har stångat sig blodig mot väggen och sagt: Härvidlag finns inget gehör hos socialdemokraterna. Jag vill påminna Daniel Tarschys om att det inte är alltid som folkpartiet har förordat vårdnadsersättning. Vidare vill jag till de borgerliga säga: Ni hade ju sex regeringsår, men då stångades ni förmodligen mot varandra, för jag såg inte att det kom något förslag till vårdnadsersättning under den tiden. Jag tror det är viktigt att barnfamiljerna, även om de inte har så stort utrymme i socialbidragsstatistiken, ändå får en rejäl förbättring. Jag hoppas därför att det skall bli möjligt att vid de överläggningar som skall fortsättas komma fram till en bred lösning. Olof Johansson ställde en fråga om hur socialdemokraterna och regeringen tänker infria sina löften till pensionärerna. Vi kommer att hålla våra löften till pensionärerna. Två saker har sagts. Det står mycket klart i flera budgetpropositioner att kompensation för devalveringseffekten skall ges när den ekonomiska utvecklingen har nått en nivå som möjliggör en lösning. Vi har också talat om reallöneutvecklingen. Den delrapport som jag häromdagen fick från arbetsgruppen inom pensionsberedningen visar att när det gäller beloppet före skatt steg lönerna under föregående år med 7 96 och basbeloppet med 7,4 70. Om man alltså ser till utvecklingen före skatt finner man att det inte skett någon reallöneökning under 1985. Men jag tycker att det då också är intressant att studera vad centerpartiet har föreslagit i sina motioner. Jag har inte sett att det finns någon motion där centerpartiet har tagit upp detta att kompensation till pensionärerna för devalveringseffekten skall ges redan nu. Jag tror inte att man skall stå här och lura landets pensionärer genom att framställa saken som om det finns en uppsjö av motioner från de borgerliga partierna som går ut på att denna kompensation skall ges nu. Ingegerd Troedsson kom med ett batteri av frågor. Jag vill svara att när det gäller barnomsorgen, så är den otillräckligt utbyggd. Vi säger att den skall vara fullt utbyggd 1991. Vi vet att det inom LO-kollektivet finns många som är skiftarbetande och därför inte har möjlighet att tillgodogöra sig barnomsorgen. 16 Yo av socialbidragstagarna är heltidsarbetande, och mycket få av dessa befinner sig i en situation där skatten kan ha någon betydelse. Om man studerar moderaternas politik finner man att den i första hand skulle drabba lågoch medelinkomsttagare, så jag tror inte att socialbidragsmottagarna skulle ha någon större hjälp av en moderat politik.
Herr talman! Jag tycker det är djupt oroande att socialministern försöker ge sken av att nyfattigdomen skulle vara en myt. Det är enligt min mening en sällsynt dålig utgångspunkt för att konstruktivt angripa dessa problem. Det är tveklöst också så att nya grupper får ekonomiska svårigheter. Vi har t.ex. talat om lågavlönade akademiker med stora studieskulder och de allt fler ensamstående som måste försörja sig på deltidsjobb. 16 Ze av socialbidragstagarna har heltidsarbete, säger Gertrud Sigurdsen. Men är det inte orimligt att 16 20 av socialbidragstagarna har heltidsarbete och betalar tiotusentals kronor i skatt och ändå skall behöva vara socialbidragstagare? Vi tycker i varje fall att det är orimligt. Barnfamiljerna har i någon mån klarat sig genom att öka arbetstiden. Förut klarade de sig på 48 timmar i veckan, men i dag måste de ofta jobba 60, 70 och 80 timmar för att klara sig — om de har möjlighet att få jobb. Det är verkligen ingen förbättring och ger inte mer tid för barnen. Vårdnadsersättningen är socialdemokraternas följetong. Vad gjorde de borgerliga under de djupt bekymmersamma åren med fördubblade oljepriser och allt annat? Jo, vi byggde ut föräldraförsäkringen från sju till tolv månader, och det är ingen dålig grund för en vårdnadsersättning, Gertrud Sigurdsen. Avtalsrörelsen skall ge utrymme för låg inflation, sade Gertrud Sigurdsen, och då blir det reallöneökningar. Javisst! Vi är helt överens, men det är därför utomordentligt viktigt att, som vi moderater gör, lägga tyngdpunkten i våra marginalskattelättnader på de inkomstskikt där de stora löntagargrupperna befinner sig. Då kan det bli reallöneökningar också med utomordentligt blygsamma löneökningar, och det är alla grupper i vårt land betjänade av, genom att inflationen dämpas. Jag fick svar på en av mina fem frågor, och den gällde barnomsorgen. Svaret var att regeringen skall fortsätta att förstärka orättvisorna, fortsätta att ensidigt gynna ett enda alternativ, trots att man vid det här laget borde vara utomordentligt väl medveten om hur fördelningspolitiskt snett det slår. Regeringen är tydligen inte heller beredd att minska beroendet av inkomstprövade bostadsbidrag, trots att det om något är den verkliga hemmafrufällan och mer än något annat försvårar för makar att ta förvärvsarbete i vanliga inkomstlägen, därför att så litet blir kvar när skatten har betalats och bostadsbidrag fallit bort.

Herr talman! Fru Sigurdsen hade ingenting att säga om fattigdomsfällan, om de hundratusentals föräldrar som inte kan påverka sin ekonomi annat än helt marginellt, som lever med inkomster som de inte kan öka utan att bostadsbidragen faller bort och barnomsorgstaxan går upp. Detta är ett område där socialdemokratisk politik och socialdemokratisk ideologi går åt rakt motsatta håll, där ni inte lever efter era idéer. Nyligen kom LO:s utredning om den offentliga sektorn — en mycket intressant bok. Där gick man precis på folkpartiets linje och sade att den differentierade taxan var felaktig och borde ersättas med enhetstaxa. Man sade också att bostadsbidragen borde frysas och ersättas med andra former av stöd. Det är precis vad vi i folkpartiet har föreslagit. Vi efterlyser något tecken på att regeringen förstår hur de här lågavlönade familjerna och lågavlönade ensamföräldrarna har det. Ingenting av detta märks, utan tvärtom föreslår ni att fattigdomsfällan skall befästas, genom att ni vill utveckla bostadsbidragen och hålla fast vid de differentierade taxorna. Fru Sigurdsen var inne på att det inte infördes något vårdnadsbidrag under den borgerliga perioden, och det är riktigt. Vår familjepolitik då hade många andra inslag: vi byggde ut föräldraförsäkringen, vi införde ledigheter av flera olika slag, vi fördubblade antalet platser i barnomsorgen och vi ökade barnbidragen kraftigt. Det blev inte tid, kraft och pengar över till att införa vårdnadsbidrag. Desto större skäl är det att göra det nu, när det andra arbetet är gjort. Nu måste vi gå vidare och inte bara stanna upp. Nu måste familjepolitiken få sin naturliga fortsättning, och nästa naturliga steg är att införa en vårdnadsersättning. Jag sade inte att jag stångade pannan blodig utan att jag talade mot en vägg — blodet lade fru Sigurdsen till själv. Jag sade att vi inte fick något gehör för tanken hos socialdemokraterna. Det tycker vi är väldigt konstigt när ni själva, på era kongresser, talar om sextimmarsdagen, när ni själva, i barnoch ungdomsdelegationen — denna helsocialdemokratiska inrättning — säger att barn behöver sina föräldrar och att det viktigaste som finns är att ge mera tid åt barnen så att de kan rå om sina föräldrar. Varför kan ni då inte dra praktiska konsekvenser av detta och stödja en reform, som innebär att barn får mera tid med sina föräldrar?

Herr talman! Socialministern sade att det skedde en försämring efter 1976. Därför vill jag delvis instämma i det som Daniel Tarschys anförde och påpeka att vi under den tiden faktiskt höll arbetslösheten i schack, såg till att pensionärerna fick bibehållen standard och ökade stödet till de handikappade kraftigt. Att fördelningen av resurserna är så orättvis nu beror bl.a. på att socialdemokraterna har satsat resurserna på familjepolitikens område på ett kort — kollektiv institutionell barnomsorg. Valfriheten existerar helt enkelt inte i den socialdemokratiska familjepolitiken. När det gäller pensionerna såg vi alltså till att pensionärerna fick bibehållen standard. Gertrud Sigurdsen säger att vi inte har ställt upp på det sätt man hade förväntat, men det är tvärtom. Det är i stället så att regeringen inte har ställt upp på de fördelningspolitiska krav som vi har ställt och som borde ha följt på den höga devalveringen. Det är faktiskt också socialdemokraterna som har utställt löftena till pensionärerna. Vi har för vår del, som jag sade, alltid arbetat för att se till att de sämst ställda pensionärerna skulle kompenseras. Nu är det ingen som tror att en sådan här debatt löser problemen med nyfattigdomen, som har sina orsaker i en snedgången fördelningspolitik och i skattepolitiken. Det som har hänt under senare år gör att man trots allt kan hoppas på en tillnyktring hos regeringen. För efter hand har regeringen anammat det ena förslaget efter det andra av dem som vi har lagt fram. Under åren 1976—1982 lade vit.ex. fram förslag om flerbarnsstödet. Det motarbetades till att börja med av socialdemokraterna, men sedan anammade man det. Rätten till sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar har man accepterat, ATP-poäng för vård av småbarn likaså. Det senaste förslaget gäller höjning av det kommunala grundavdraget, som regeringen har uttalat sympatier för. Men vårdnadsersättningen återstår, liksom att man, som vi hoppas, bibehåller mjölksubventionerna och därtill sänker momsen på baslivsmedel.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen sade att talet om nyfattigdom är en myt. Vi har lyckats vända situationen i Sverige, sade hon också. Jag tycker att det är anmärkningsvärda uttalanden med tanke på de siffror som vi har på socialbidragstagare och de nya siffror som kom i veckan om människor som lever under och kring existensminimum. Vi har aldrig haft ett så stort antal människor som behöver socialhjälp som vi har i dag, samtidigt som vinsterna i företagen aldrig har varit så stora som de är i dag och omsättningen på aktiehandeln heller aldrig har varit så stor som den är i dag. Jag frågade regeringen vad regeringen tänkte göra för att råda bot på den s.k. nyfattigdomen. Regeringen svarade: Vi har tillsatt en analysgrupp. Vi vet redan att en tredjedel av dem som tvingas begära socialbidrag gör det för att de är arbetslösa, en tredjedel gör det av sociala skäl och en tredjedel därför att lönen inte räcker till. Det är märkligt att regeringen inte angriper orsakerna till att människor tvingas söka hjälp. Matkostnaderna och hyreskostnaderna är de två saker som vi måste angripa. Vi måste alltså få ned matoch boendekostnaderna. Det skulle hjälpa upp de generande dåliga siffror som socialhjälpsstatistiken visar. Jag vill också fråga Gertrud Sigurdsen om hon delar Kjell-Olof Feldts åsikter om vad som skall ingå i den s.k. socialbidragsnormen. När man har ställts i en svår ekonomisk situation, är det då för mycket begärt att man skall ha en god bostad eller tillgång till TV? Kjell-Olof Feldt har också varit inne på att nivåerna är för höga. Är det för höga nivåer att existensminimum för en ensamstående är 1 908 kr. och för makar 3 308? Vem klarar att leva på dessa summor? Är de för höga? Det är ett sätt att skyffla undan obehaglig statistik som regeringen använder.

Herr talman! Följetongen om vårdnadsersättning, Ingegerd Troedsson, är ingen socialdemokratisk följetong, utan ni har gått till val flera gånger med att lova barnfamiljerna vårdnadsersättning. Då är det kanske inte förmätet att också vi frågar: Varför hände det ingenting under den tid som ni hade regeringsansvaret? Jag noterade med tillfredsställelse att Ingegerd Troedsson sade att föräldraförsäkringen inte är någon dålig vårdnadsersättning. Även jag tycker att föräldraförsäkringen är ett mycket bra instrument i det här sammanhanget. Jag vill också säga att jag är glad över att jag under årtionden har stått på barrikaderna, inte minst under min tid i fackföreningsrörelsen, och slagits för en utbyggd barnomsorg. Det kanske hade gått ännu snabbare om vi kunnat förutse den utveckling som skett, med kvinnor som kommit ut på arbetsmarknaden under de senaste årtiondena. Vi har ännu inte klarat hela utbyggnaden, men det är viktigt att kvinnorna och barnfamiljerna skall ha tillgång till denna sociala service. Moderaterna föreslår stora skattesänkningar för höginkomsttagarna, ungefär 20 000 kr. för den som tjänar 250 000 kr. Jag förstår inte var detta kommer in när man påstår sig ha ambitionen att hjälpa de nyfattiga. Jag vill hävda att de nyfattiga inte är några nya grupper. Det är samma grupper som tidigare som är fattiga nu. Det är de arbetslösa och de lågavlönade, och det är just dessa grupper som skulle påverkas negativt av moderaternas politik. Daniel Tarschys talar sig varm för enhetstaxor inom barnomsorgen. Ja, men folkpartiets förslag ute i kommunerna — detta är ju en kommunal angelägenhet — är i mycket stor utsträckning höga barnomsorgstaxor. Jag tror inte att det skulle vara en hjälp för låginkomsttagarna om vi genomförde höga enhetstaxor i kommunerna. Det är angeläget att vi får full utbyggnad av barnomsorgen, och vi har sagt att vi bör ha det till år 1991. Låt oss sedan diskutera enhetstaxor, när alla som efterfrågar barnomsorg kan få det. Men höga enhetstaxor hjälper inte låginkomsttagaren och den som är i fattigdomsfällan. Ulla Tillander glömde i sitt perspektiv en del som centern velat medverka till när det gäller pensionärernas levnadsförhållanden. De borgerliga ville ju sänka basbeloppet. Därmed skulle man kraftigt ha urholkat pensionerna. Vidare steg arbetslösheten kraftigt åren 1980-1982, och antalet deltidsarbeten ökade kraftigt framför allt under slutet av 1970-talet. När vi socialdemokrater säger att alla skall kunna leva på sin lön menar vi verkligen alla. Den som inget arbete har kan inte leva på sin lön. Därför har vi satt upp ”Arbete åt alla” som ett av de allra främsta målen för vår ekonomiska politik. Därför avvisar vi arbetslöshet som ett medel att nå andra mål, t.ex. lägre inflation. Att alla skall kunna försörja sig på det de förtjänar innebär också en politik för en jämn inkomstfördelning. Det skall inte vara så att en liten grupp kan leva i överflöd medan andra inte får ekonomin att gå ihop. Det är löntagarna som har fått bära den största bördan, när vi under de senaste åren har tvingats föra en stram ekonomisk politik för att återställa balansen i svensk ekonomi. För de lågavlönade har detta inneburit en stor påfrestning. Det är i högsta grad förståeligt att löntagarorganisationerna nu ägnar stort intresse åt att se till de lågavlönades situation. Det är så mycket mera förvånande och svårt att förstå att Arbetsgivareföreningens motiv för att inte ställa upp i samordnade förhandlingar är LO:s krav på låglönesatsningar. Större delen av den svenska välfärden är generell — förmånerna utgår till alla och är en rättighet. Det är stora och viktiga tillgångar som alla på det sättet blir försäkrade om att få del av, oavsett hur de har det förspänt redan från starten, oavsett hur de har lyckats i livet, oavsett om de drabbas av sjukdom eller handikapp eller kommer i andra svårigheter. Det är behoven som skall styra fördelningen av den generella välfärden. De nyttigheter och den service som på det sättet erbjuds alla medborgare lika är dels av den arten att alla under livets olika skeden behöver dem — det gäller t.ex. utbildning och sjukvård.

Ingen betraktas som enbart stark eller enbart svag. Alla ger något, och alla får också något tillbaka. Men det finns naturligtvis delar av välfärdssystemet som är selektiva, och för det finns det under vissa givna förutsättningar goda skäl. Vi tillåter inte att någon människa i det här välfärdslandet behöver fara illa. Vad som än oförutsett händer i livet skall alla kunna lita på att det finns en social grundtrygghet som också självfallet är en rättighet.

Herr talman! Fru Sigurdsen behagar felcitera mig. Jag sade att utbyggnaden av föräldraförsäkringen från sju till tolv månader inte var någon dålig grund för en vårdnadsersättning. Men det som skiljer oss borgerliga från er socialdemokrater i denna fråga är att vi vill ha en rättvis påbyggnad på denna föräldraförsäkring, som är lika mycket värd för alla familjer med barn. Det ställer inte ni upp på, och det är djupt beklagligt. Vad beror det egentligen på att vi moderater tidigare än andra har uppmärksammat den nyfattigdom som breder ut sig? Jag tror att det beror på att vi faktiskt är bättre förankrade i verkligheten än vad regeringen är. Vi vill och vågar se verkligheten som den är. Då är det också lättare att föreslå medel med vars hjälp vi tror att problemen kan lösas. Skattesänkningar för höginkomsttagare, sade fru Sigurdsen. Kan vi inte få slippa få höra detta? Vilka är det i så fall som är höginkomsttagare? Är det barnfamiljerna, som vi vill ge skatt i förhållande till försörjningsbördan? Skattelättnaden blir större ju fler barn familjen har. Är det dessa familjer som ni socialdemokrater påstår att vi betraktar som höginkomsttagare? Vi vill låta marginalskattelättnaden koncentreras till de inkomstskikt där de stora löntagargrupperna befinner sig. En industriarbetare skulle därigenom efter tre år få 3 500 kr. lägre skatt. Är det en av fru Sigurdsens höginkomsttagare? Våra förslag till marginalskattelättnader ger naturligtvis mer i kronor räknat åt den som har högre inkomster. Men det innebär också att löneökningsutrymmet kan förbehållas de lägre avlönade. De högre avlönade har ju fått sina skattelättnader. Vi vill avreglera kommunerna för att göra det möjligt för dem att sänka kommunalskatten. Sänkta kommunalskatter skulle nämligen betyda särskilt mycket för dem som har en svag ekonomi. Vi vill ha ett rättvist barnomsorgsstöd, medan socialdemokraterna — det beklagar jag djupt, fru Sigurdsen — framhärdar i en politik som missgynnar arbetarfamiljerna, flerbarnsfamiljerna och familjerna på landsorten utanför storstadsområdena. Ni vill ha en föräldraförsäkring, som skulle variera mellan 26 000 kr. och närmare 250 000 kr., om den enligt er modell blir utbyggd till 18 månader. Vi vill i stället höja garantibeloppet för de sämst ställda familjerna. Det skulle också ha betydelse för alla familjer under tionde till tolfte föräldrapenningsmånaderna, då bara garantibeloppet utbetalas. Vi vill inte minst föra en politik som verkligen skapar tillväxt. Då tillkommer också de jobb som fru Sigurdsen efterlyser.
Herr talman! Det går framåt i den här debatten. I sin första replik ville fru Sigurdsen inte diskutera fattigdomsfällan. Nu säger hon att en sådan debatt kan tas upp år 1991. Jag antar att det då blir en analysgrupp som tillsätts, så att man får veta vad det egentligen beror på att så många familjer hamnat i detta läge. Jag tycker faktiskt att vi skall föra den debatten nu. Det är en klen tröst för de 300 000-400 000 människorna — det blir ännu fler om man räknar in barnen — att socialdemokraterna tycker att frågan är intressant så småningom. Problemen finns nu, och det är nu som vi inte skall föra en politik som fördjupar fattigdomsfällan. Det är vad socialdemokraterna gör. Socialministern sade att hon förstod att löntagarorganisationerna intresserar sig för de lågavlönade. Det gör verkligen jag också. Det är därför som LO i den skrift som jag talade om säger att man måste få bort de differentierade taxorna. Det är också därför som LO-utredningen har sagt att man bör frysa bostadsbidragen och gå över till andra former för stöd till barnfamiljer och behövande ensamstående. Det är en klok politik. Vad jag inte förstår är att inte den socialdemokratiska regeringen intresserar sig för låginkomsttagarna och följer de kloka recept som LO och folkpartiet var för sig har lagt fram. Det är det vi efterlyser och väntar på. Gertrud Sigurdsen pläderade för en generell socialpolitik, och det är ett program som jag i långa stycken kan instämma i. Det är på den generella socialpolitikens grund som vi skall bygga vidare. Det innebär inte att det inte också behövs selektiva åtgärder. Men vad vi tycker är så konstigt är att socialdemokraterna förenar budskapet att socialpolitiken skall vara generell med en politik som går i rakt motsatt riktning. Man bygger på den selektiva socialpolitiken. Man ökar de inkomstdifferentierade förmånerna och vidmakthåller därigenom just fattigdomsfällan, som innebär att låginkomsttagare och folk med normala inkomster har svårt att påverka sin ekonomiska situation. Det är här ni har varit så handfallna. Det är här som er politik går ut på något helt annat än de idéer som ni förfäktar inför val, på era partikongresser och i era program. Det är den klyftan som jag skulle vilja se överbryggad, så att regeringen äntligen börjar följa sina egna idéer. Börja med det, fru Sigurdsen!

Herr talman! Vårdnadsersättningens princip knäsattes faktiskt under de borgerliga regeringsåren. I föräldraförsäkringen infördes då ett garantibelopp, ett belopp lika för alla och beskattat. Vad är det för fördelningspolitik i en utbyggd föräldraförsäkring med ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen och med en skillnad på mellan 26 000 och uppemot, som Ingegerd Troedsson sade, 250 000 kr., i vissa fall ännu mer? I valrörelsen förde vi i centern framför allt fram kravet på att undantagandepensionärer skulle ges rätt till pensionstillskott. I konsekvens med det har vi vid årets riksdag ställt just ett sådant krav. Vi i centern håller våra löften. Företrädare för regeringen har vid en rad tillfällen, både 1984 och 1985, sagt att pensionärerna skall få tillbaka de 7 miljarder kronor som de berövats genom att devalveringens påverkan på inflationen inte kompenserats och att detta skulle ske ”i takt med att löntagarna får reallönehöjningar”. Löntagarna fick reallönehöjning 1985 och får det också 1986 och 1987 enligt finansplanen, men regeringen ger trots det inte pensionärerna besked om att de skall få tillbaka vad de berövats. Socialdemokratin håller alltså inte sina löften, medan vi i centern har lagt fram förslag i konsekvens med de löften som vi gav i valrörelsen. Till slut kan man hoppas på att ett konkret resultat av den här debatten skulle kunna bli att regeringen ser att skönmålande inte längre går hem och att den inser att något konkret måste göras för de sämst ställda. Det föreligger också konkreta förslag som vi har presenterat och som i ett slag radikalt skulle förändra situationen för stora grupper som nu har det ekonomiskt mycket svårt.